CESeneenan Herr talman! Inger Schörling har frågat mig vilka åtgärder jag tänker vidta A P för att få stopp på hanteringen av dopingmedel. Innan jag går närmare in på mitt svar vill jag först klart deklarera att jag delar Inger Schörlings oro vad gäller användningen av dopingpreparat inom idrotten. Dopingpreparat kan i princip bli tillgängliga på två sätt. Det ena är att de tillhandahålls här i landet som läkemedel. Det andra är att de förs in i landet legalt eller illegalt. När det först gäller tillhandahållande av preparaten här i landet kan jag lämna följande upplysningar. Beträffande syntetiska anabola steroider, som kommit att framstå som det största problemet bland dopingpreparaten, har fyra sådana produkter varit registrerade som läkemedel här i landet. På grund av den besvärande dopingsituationen har de aktuella läkemedelsföretagen beslutat att dessa produkter inte längre skall finnas allmänt tillgängliga på apotek. Detta gäller fr.o.m. i dag. Undantagsvis kommer dock två av preparaten att kunna tillhandahållas vissa läkare på licens för behandling vid vissa allvarliga sjukdomstillstånd. När det gäller dopingmedel i allmänhet planeras mera generellt verkande åtgärder. Socialstyrelsen kommer i sitt informationsblad, som skickas till alla läkare och apotek, att informera om den Internationella olympiska kommitténs dopinglista och dess betydelse vid förskrivning av läkemedel till idrottsutövare. Socialstyrelsen har också tagit upp en diskussion med Riksidrottsförbundet och Apoteksbolaget om utformningen av ett ytterligare informationsmaterial om dopinglistans innehåll. Avsikten är att materialet skall finnas tillgängligt på apotek. Socialstyrelsen bedriver vidare en fortlöpande kontroll av förskrivningen av läkemedel som kan användas i dopingsyfte. Härutöver pågår arbete med att på olika sätt söka minska riskerna för stöld vid förvaring och transport. Sedan ett år tillbaka gäller samma regler för denna hantering av anabola steroider och tillväxthormon som för narkotika. Den helt dominerande mängden dopingpreparat kommer dock inte från den svenska läkemedelshandeln, utan förs in hit från utlandet. Regeringen ändrade våren 1987 läkemedelsförordningen på så sätt att en resande får införa läkemedel endast för medicinskt ändamål och för personligt bruk. Enligt socialstyrelsens föreskrifter får sådana läkemedel avse högst fem dagars förbrukning. Efter dessa ändringar torde den legala införseln inte vara något problem. När det gäller åtgärder för att stoppa den illegala införseln och försäljning av dopingpreparat har idrottsministern haft överläggningar med bl.a. generaltullstyrelsen och Riksidrottsförbundet. Inom socialdepartementet överväger vi för närvarande vilka ändringar som kan göras i första hand i läkemedelslagstiftningen.

Herr talman! Jag ber att få tacka socialministern för svaret. Anledningen till att jag ställt den här frågan är att jag är mycket orolig över att försäljningen och användningen av hormonpreparat, anabola steroider, har ökat explosionsartat under de senaste åren. Jag är orolig över att det är unga människor som drabbas av skador, då de eftersträvar snabba resultat i sin iver att få styrka och muskler. Eftersom vi alla känner till effekterna av anabola steroider — både fysiska och psykiska skador, kanske framför allt psykiska — behöver jag inte gå in på dem. Jag är bedrövad över att samhällets möjligheter att få stopp på hanteringen av dopingmedel släpar efter och över att straffpåföljder för försäljning av anabola steroider saknas. Den journalist i Gävle, som jag omnämnde i min fråga, och som har gjort mig uppmärksam på hur utbredd den här användningen är, blev bara genom ett kort telefonsamtal erbjuden att köpa preparat som kom från Egypten, Frankrike, Polen, Sovjet och Indien. Han erbjöds vidare en nybörjarkur för 9 000 kr. eller en mer avancerad kur för 20 000 kr. Det handlar alltså om stora pengar och professionella langare. Vi måste göra någonting åt detta. Vi känner väl igen tillvägagångssättet, som är precis detsamma som för knarkhandeln. Den stora skillnaden är att de som säljer hormonpreparat riskerar nästan inget straff alls, möjligen låga böter. Därför är jag något bekymrad över svaret, i vilket sägs att det ”pågår arbete med att på olika sätt söka minska riskerna för stöld vid förvaring och transport. Sedan ett år tillbaka gäller samma regler för denna hantering av anabola steroider och tillväxthormon som för narkotika.” Varför har vi då inte en lagstiftning med samma regler för anabola steroider som för narkotika? Jag skulle bli mycket glad om socialministern utvecklade vilka ändringar man överväger inom socialdepartementet för att kunna få stopp på den här hanteringen. Överväger man en ändring i lagstiftningen?
Herr talman! Det stora problemet är ju inte den legala förskrivningen, utan det är vad som illegalt kommer in i landet. Det innebär naturligtvis stora svårigheter att helt kunna stoppa en sådan införsel, men vi försöker på olika sätt. Vi håller på att se över lagstiftningen. Om man rent allmänt ser på problemet, kan man säga att kunskaperna inom läkarkåren ibland är otillräckliga och att det kanske förekommer en oförsiktig förskrivning. Därför går man ut med en informationsdrive till läkarna. Det är klart att det kan förekomma receptförfalskning. Under 1986 hade vi ett fyrtiotal sådana fall. När det gäller stölder har man vidtagit kraftigare åtgärder för att komma till rätta med dessa. Jag tycker att man på alla sätt försöker göra det som är möjligt för att på laglig väg förhindra hantering av dopingpreparat. Som jag nämnde i mitt svar har ju idrottsministern haft överläggningar med generaltullstyrelsen och Riksidrottsförbundet, och inom socialdepartementet håller vi på att se över läkemedelslagstiftningen.
Herr talman! Jag kan inte hålla med socialministern om att man gjort allt för att stoppa hanteringen. Tvärtom, jag anser att man inte gjort någonting alls. Det handlar inte om stöld eller receptförfalskning, utan det handlar om de mängder av preparat som illegalt kommer in i landet. Man måste ändra lagstiftningen för att komma åt denna införsel. Läkemedelsförordningen är den enda lagstiftning som vi har på detta område. Den är från 1962 och den riktar sig främst till läkare och apotekspersonal. Straffen är väldigt milda, och i de flesta fall är påföljden låga böter. Läkemedelsförordningen är inte alls tillämplig på hanteringen av anabola steroider, somi stort sett liknar narkotikabrott. Vad som måste till är att man jämställer försäljning — langning — av anabola steroider med narkotikahantering.
Herr talman! Det är orättvist att säga att vi inte har gjort något alls. Vi har vidtagit en rad åtgärder och kommer att vidta ytterligare åtgärder. Både inom socialdepartementet och inom justitiedepartementet — som vi i det här sammanhanget samarbetar med — undersöker vi om vi via lagstiftning kan nå längre.
Herr talman! Jag hade hoppats att få just det svaret, att man skulle göra någonting via lagstiftning. Information genom apotek eller läkare hjälper ju inte. I en medelstor svensk stad som Gävle kan man alltså när som helst få tag på preparat från hela världen. Ungefär tio personer försörjer sig mer eller mindre i denna stad med 88 000 invånare på att sälja anabola steroider. Det är ingenting som säger att Gävle skulle utgöra något undantag i det här avseendet. Det behövs en lagstiftning snabbt som jämställer försäljning av anabola steroider med försäljning av narkotika.

Herr talman! Mot bakgrund av några enskilda chilenska asylärenden har Lennart Brunander frågat mig om jag är beredd att låta nu utvisningshotade familjer stanna i Sverige. Enligt Lennart Brunander har de aktuella familjerna vistats länge här. Utgångspunkten när regeringen avgör ett asylärende är givetvis i första hand att bedöma om den asylsökande behöver skydd i Sverige. I vissa fall kan konstateras att så inte är fallet. Frågan kan då uppkomma om inte ansökningen ändå skall bifallas av humanitära skäl. Regeringen tar särskild hänsyn till barnens situation. Allmänt gäller att om ett barn har gått minst tre terminer i svensk skola, utgör detta förhållande ett tillräckligt skäl för att hela familjen skall få stanna i Sverige. Denna praxis tillämpas när regeringen beslutar i grundärendet. Statens invandrarverk har nyligen för regeringens avgörande överlämnat två ärenden avseende familjer med barn, vilka i ena fallet gått kortare tid än tre terminer i skola, och i det andra fallet inte påbörjat sin skolgång. Regeringen kommer efter beredning i arbetsmarknadsdepartementet att avgöra dessa ärenden. Jag är inte beredd att genom uttalanden här i kammaren föregripa denna beredning.

Herr talman! Jag tackar invandrarministern för svaret. Bakgrunden till min fråga är helt enkelt att det inte är några få familjer — i varje fall inte enligt min uppfattning — utan ett ganska stort antal chilenska familjer som lever under dessa omständigheter. Familjerna har varit i Sverige ganska länge. De har rotat sig här och barnen har påbörjat sin skolgång. Detta gör att familjerna börjat känna sig hemma. De vill inget hellre än att arbeta här. Det är ett viktigt problem för oss att lösa — att de som kommer hit som flyktingar får möjlighet att börja arbeta så fort som möjligt. Det skulle vara bra från många synpunkter. Av svaret framgår att arbetsmarknadsdepartementet skall uttala sig. Då blir min fråga: Är det arbetsmarknadssituationen som är avgörande för om dessa människor får stanna i Sverige eller inte? Om så är fallet, tycker jag att det är fel. Dessutom har vi i dag behov av mer arbetskraft. På de flesta håll ropar ju industrierna efter arbetskraft, så arbetsmarknadssituationen bör inte innebära några restriktioner i sammanhanget. Situationen på arbetsmarknaden är snarare sådan att det är önskvärt att dessa familjer får stanna. Av framför allt humanitära skäl måste dessa familjer få stanna i Sverige. De har fått vänner i Sverige, de har lämnat det som fanns hemma i Chile bakom sig och de har egentligen inte någonting att komma tillbaka till. Därför är det angeläget att invandrarministern och regeringen bemöter dessa familjers önskan att få stanna på ett positivt sätt. Människor ute i samhället som får del av förhållandena blir ganska uppbragta över att dessa familjer, som har varit i Sverige så länge, skall hotas av utvisning. Jag förstår att invandrarministern inte vill föregripa enskilda ärenden, men jag har ställt frågan med utgångspunkt i en principiell förutsättning, att familjer som har varit länge i Sverige skulle få stanna kvar och att inte arbetsmarknadspolitiska utan humanitära skäl skall vara avgörande för om de får stanna.

Herr talman! Alla asylärenden bereds i arbetsmarknadsdepartementet — arbetet är så organiserat. Jag vill påpeka att vi tar hänsyn till de skäl som uppkommit på grund av långa handläggningstider. Det kan i många fall uppkomma humanitära skäl på grund av den tid som har förflutit. Låt mig exemplifiera från dagens regeringssammanträde, där 69 fall av överklaganden i asylärenden behandlades. I 29 av dessa ärenden biföll regeringen överklagandet. 4 av dessa bifall grundades på 6 § utlänningslagen. 15 ärenden bifölls av humanitära skäl. 7 ärenden bifölls med anledning av den anknytning som uppkommit under handläggningstiden från den asylsökandes sida. I 3 fall bifölls ansökan på grund av att barn i familjen kommit att gå minst tre terminer i skolan.
Herr talman! Jag vet inte riktigt vilken slutsats jag skall dra av statsrådets inlägg, men möjligen och förhoppningsvis skulle jag kunna dra den slutsatsen att invandrarministern är positiv till att behandla dessa familjer generöst. I så fall är det bra. Det är angeläget att det blir på det sättet. Invandrarverkets styrelse har ju begärt att de chilenare som har varit ganska länge i Sverige skall få en sådan behandling. Det är min förhoppning att invandrarministern kommer att arbeta med den utgångspunkten. Då tror jag att både dessa familjer och de svenskar som har kontakt med dem kommer att bli mycket glada. Det förekommer ganska kraftiga påstötningar ute i samhället för att dessa ärenden skall hanteras i den riktningen.
Herr talman! Låt mig för undanröjande av missförstånd, och mot bakgrund av hur Lennart Brunander har formulerat sin fråga och hur han formulerade sig i sitt senaste inlägg, säga att det naturligtvis inte kan bli fråga om att tillämpa en särskild praxis för asylsökande från ett visst land. Alla asylsökande måste behandlas på ett likvärdigt sätt. Familjer från olika länder måste behandlas på ett likvärdigt sätt.
Herr talman! Jag är inte så insatt i dessa frågor, för jag sysslar inte så mycket med dem. Men jag har uppfattat saken så att just chilenarna, som har varit i Sverige ganska länge, har kommit i riskzonen därför att man från regeringens sida bedömer situationen i Chile på ett annat sätt nu än vad man gjorde tidigare. Det är på grund härav dessa familjer riskerar att utvisas och hamnar i den bekymmersamma situationen att de, trots att de har varit här så länge, kan tvingas resa härifrån. Detta vänder jag mig emot. Väldigt många människor ute i samhället vänder sig också emot detta. Vi tycker att invandrarministern skall ha en generös och positiv inställning till den här frågan.

Herr talman! Ingela Mårtensson har frågat om justitieministern avser att vidta några åtgärder med anledning av att DAFA Data AB har skyddsklassplacerat alla sina tjänster. Bo Hammar har frågat mig vad jag tänker göra med anledning av de förhållanden som råder vid DAFA beträffande skyddsklassplaceringen av tjänster. Arbetet inom regeringen är fördelat så, att det är jag som skall svara på Ingela Mårtenssons fråga. Jag besvarar frågorna i ett sammanhang. För vissa myndigheter och några få företag som bedriver verksamhet som är viktig för vårt lands totalförsvar upprätthålls ett särskilt skydd mot infiltration. Syftet med detta är att säkerställa att bara personer som är pålitliga från säkerhetssynpunkt får inneha anställning eller uppdrag där man har tillgång till information som är hemlig med hänsyn till rikets säkerhet. Ett viktigt led i infiltrationsskyddet är personalkontrollen. Personalkontrollsystemet bygger på att vissa tjänster hos myndigheter och företag som berörs är inplacerade i skyddsklass. Den som söker eller innehar en skyddsklassplacerad tjänst kontrolleras bl.a. mot säkerhetspolisens register. I personalkontrollkungörelsen anges vilka myndigheter och företag som får göra personalkontroll. DAFA hör till dem. En skyddsklassplacering av en tjänst får ske bara om det med tjänsten följer att man har tillgång till sekretessbelagda uppgifter som är av betydelse för rikets säkerhet. Skyddsklassplacering får inte ske av något annat skäl. Efter vad jag har fått veta är alla tjänster hos DAFA inplacerade i skyddsklass. Detta har, med undantag för de fåtal tjänster som regeringen skyddsklassplacerat, gjorts av DAFA med stöd av regeringens bemyndigande. DAFA har uppgett att DAFA:s skyddsklassplaceringar har skett uteslutande av hänsyn till omsorgen om rikets säkerhet. Frågan om personalkontrollsystemets framtida utformning omfattas av det utredningsuppdrag som SÄPO-kommittén har. Uppdraget rymmer givetvis också de spörsmål som Ingela Mårtensson och Bo Hammars frågor tar sikte på. Regeringens överväganden får ske efter sedvanlig beredning av de förslag som kommittén kommer att lägga fram.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret. Statsrådet har kunnat konstatera att alla tjänster på DAFA faktiskt är skyddsklassplacerade, och statsrådet skriver i svaret att DAFA anser att skyddsklassplaceringen görs uteslutande av hänsyn till omsorgen om rikets säkerhet. Så sade man inte i första vändan. Då sade man att skyddsklassplaceringen gjordes av kommersiella skäl. Den säkerhetsansvarige på DAFA sade i en intervju att det var en del i DAFA:s policy gentemot kunderna och att kunderna var mycket nöjda med den ordningen. När detta uttalande väckte uppmärksamhet och den säkerhetsansvarige insåg att det var en Prot. 1988/89:36 felaktig tolkning, anpassade man svaret bättre till kungörelsen och sade att 1 december 1988 det var av säkerhetsskäl som man skyddsklassplacerade tjänsterna. E de E . Om skyddsklassplacer Jag tycker att regeringen, som ju har ett ansvar för personalkontröllen, i ingen av tjänster vid detta läge borde gå in och undersöka om det kan vara rimligt att DAFA skyddsklassplacera alla tjänster på ett företag, så som DAFA har gjort. Det rör sig om ca 500 tjänster, såvitt jag kan förstå. Skall t.ex. en person som har ansvar för platsjournalen på företaget anses vara en säkerhetsrisk? Är det verkligen rimligt? Riksdagen har ju uttalat att man skall försöka nedbringa antalet skyddsklassplacerade tjänster för att man därigenom också skall kunna ha en mer effektiv kontroll. Det är helt klart att någon form av personalkontroll behövs — det tror jag inte någon ifrågasätter. Men kontrollen måste göras på ett effektivt sätt. Om man på detta litet lösliga sätt använder sig av personalkontrollkungörelsen, tycker jag att det är allvarligt. Då borde regeringen ingripa och undersöka hur det hela går till. Sedan hänvisade statsrådet till den kommitté som är tillsatt. Den skall i första hand se på säkerhetspolisen och på vilket system som används. Jag tror inte att man kommer in på just den här typen av fall och på frågan om det är rimligt att skyddsklassplacera på detta sätt.

Herr talman! Jag har inte så mycket att tillägga utöver vad Ingela Mårtensson har sagt. Jag vill emellertid tacka civilministern för svaret på frågan. Det enskilda fall som ligger bakom vår fråga är ju, som Bengt K Å Johansson känner till, mycket tragiskt. Det handlar alltså om en svensk medborgare som i närmare tio år på ett oförvitligt sätt har skött sitt arbete på DAFA. Mannen har palestinsk bakgrund. Han har, som Ingela Mårtensson sade, arbetat med AMS platsjournal. Efter en personalkontroll fick han avsked från sitt arbete. Uppenbarligen har det handlat om att han aktivt solidariserat sig med frihetskampen i sitt gamla hemland, nämligen Palestina. Det är ett solidaritetsarbete som utrikesministern mycket starkt har rekommenderat. Jag tror inte att det handlar om att denna person i demokratiska och allmänna val förts fram som kandidat för det socialdemokratiska partiet. Det kan väl ändå inte vara möjligt? Nu hände i detta fall det unika att en oförvägen advokat tog upp kampen för den som orättfärdigt drabbats av avsked på grund av personalkontroll. För första gången, mig veterligt, förklarade tingsrätten att avskedandet var olagligt. DAFA avgav en nöjdförklaring och accepterade domslutet men beslöt likväl att vägra mannen återanställning och att i stället betala ut två årslöner till den drabbade. Han är fortfarande diskriminerad, stämplad och saknar möjlighet att få nytt arbete inom sitt yrkesområde. Handlandet strider mot både rättssäkerhetens principer och andemeningen i den lag som vi har antagit om anställningstrygghet. Det är den frågan jag skulle vilja att civilministern kommenterade, samt DAFA:s allmänna hantering av personalkontrollfrågor.
Herr talman! Om man har den uppfattning som Bo Hammar ger uttryck för, nämligen att det som hänt i ett enskilt fall vid DAFA inte står i överensstämmelse med rättssäkerhetens principer och lagen om anställningsskydd, är det ju en allvarlig situation. Den frågan kommer upp i SÄPO-kommittén. Kommittén har ju uttryckligen i uppdrag att studera personalkontrollen. Jag utgår från att kommittén också kommer att ta ställning till i vilken utsträckning det kan hävdas att personalkontrollen vid tillämpningen hos myndigheterna görs alltför omfattande.
Herr talman! Jag vill tacka civilministern för denna ytterligare precisering. Jag tycker att den var mycket värdefull. Jag misstänker att vi båda är litet upprörda över detta fall. När det gäller anställningstryggheten kan jag acceptera att det finns en möjlighet för ett företag att köpa sig fritt i fall med svåra konflikter och spänningar på en arbetsplats. Då kan det vara svårt att trots utslag i domstol lösa frågorna. I sådana fall kanske denna ordning måste finnas. Detta fall handlar om en människa som har funnit sig väl till rätta på sin arbetsplats, som är uppskattad av sina arbetskamrater men ändå får avsked på mycket lösa grunder till följd av en mycket märklig ordning beträffande personalkontrollen. Jag tycker att DAFA har anledning att studera vad civilministern här har sagt. Jag tror att DAFA kan få anledning att dra vissa slutsatser av det.
Herr talman! Jag kanske inte riktigt delar civilministerns optimism, om vi får kalla det så, att kommittén verkligen kommer att ta upp denna typ av frågor. Av direktiven framgår att personalkontrollen kommer i andra hand. Det är verkligen angeläget att vi får en rejäl och riktigt seriös översyn av personalkontrollen.
Enligt statens arbetsgivarverk skall ett av målen för lönesättningen på den statliga sidan vara en anpassning till marknaden i övrigt. Eftersom löneklyftorna mellan högst och lägst avlönad är större på den privata marknaden än inom den offentliga sektorn, finns det en risk att de lägst avlönade inom den statliga sektorn får en sämre löneutveckling än de högst avlönade, och att löneskillnaderna blir större även inom det statliga området.
Jag är rädd för att vi inte får en sådan till stånd enligt det sätt på vilket kommitténs arbete har lagts upp. Detta gäller inte minst med tanke på ordförandefrågor och annat i detta arbete. Det är verkligen angeläget att statsrådet trycker på, så att vi får en seriös behandling av personalkontrollen. Det finns nämligen mycket som vi behöver rätta till.
Kan civilministern garantera att inte de lägst avlönade inom den statliga sektorn får en sämre löneutveckling än de högst avlönade?

Herr talman! Maggi Mikaelsson har frågat mig om jag kan garantera att de lägst avlönade inom den statliga sektorn inte får en sämre löneutveckling än de högst avlönade. Riksdagen har bl.a. på grundval av den personalpolitiska propositionen Prot. 1988/89:36 1985 lagt fast vissa utgångspunkter för den statliga arbetsgivarpolitiken. Det 1 december 1988 är statens arbetsgivarverk som utifrån dessa riktlinjer har att förhandla med

Herr talman! Jag ber att få tacka civilministern för svaret på frågan, fast egentligen är det ju inte svar på den fråga som jag ställde. Tyvärr kan inte jag redogöra för utgångspunkterna för den statliga arbetsgivarpolitiken från 1985. Jag har emellertid mycket svårt att tänka mig att den skall ha ökad lönespridning som något slags målsättning. Civilministern kanske kunde redovisa dessa utgångspunkter för mig. Vid finansutskottets hearing häromveckan framkom det med önskvärd tydlighet att statens arbetsgivarverk numera strävar efter att anpassa sig till den privata marknaden. På den privata marknaden är lönespridningen större mellan högst och lägst avlönade än på det statliga området. Den statliga arbetsmarknaden liksom arbetsmarknaden i övrigt är ju också starkt könsuppdelad. Kvinnorna finns längst ned i den hierarkiska ordning som arbetslivet utgör. Det är också kvinnorna som har de lägsta lönerna. Kvinnor i Sverige i dag är faktiskt utsatta för kollektiv lönediskriminering. Samtidigt händer stora saker inom den statliga lönepolitiken. Regeringen anammar, till synes helt okritiskt, det privata näringslivets värderingsoch arbetsorganisationsmodeller. Nu skall löneplaner avskaffas, och nu skall löner anpassas till marknaden. Personalförsörjningsperspektivet skall vara en central utgångspunkt vid bedömningen av lönenivån. De som anges vara svåra att rekrytera är i första hand cheferna. Det är således cheferna och de högre tjänstemännen som skall få högre löner. Jag missunnar inte dessa personer högre lön. Men det hela beror ju ändå på hur många det gäller och vad detta kommer att kosta. De som finns längst ned på lönetrappan även på den statliga sidan är kvinnorna. Eftersom regeringen också sätter ett lönetak är det lätt att räkna ut att det inte blir så mycket kvar till de lågavlönade, åtminstone är risken för detta uppenbar. ringen i dag? Borde inte den statliga lönepolitiken också ha en fördelningspolitisk aspekt?
Herr talman! Maggi Mikaelsson vill att jag skall redovisa de utgångspunkter som fastställdes av riksdagen 1985. Det skall jag gärna göra. Jag erinrar mig bara att Maggi Mikaelsson var närvarande då jag gjorde samma sak i finansutskottet. Jag skall emellertid göra det en gång till. Lönepolitiken och lönesystemet skall vara förenliga med en balanserad samhällsekonomi, det är ganska rimligt. Stora löneskillnader skall undvikas för arbetstagare med likvärdiga arbeten inom olika arbetsmarknadssektorer. Statens position i löneförhandlingarna skall tydligare bestämmas av verksamhetsintresset och av strävan att åstadkomma en ändamålsenlig personalförsörjning. Lönesystemet skall främja flexibilitet, decentralisering och delegering. Lönepolitiken skall i övrigt grundas på demokratiska ideal och en 45 rättvis fördelning. Jag tror det är viktigt att understryka att det är ett bekymmer för hela arbetsmarknaden om man på vissa områden har den situationen att arbetstagare med likvärdiga arbeten och arbetsvillkor i övrigt har stora löneskillnader. Detta har varit en av utgångspunkterna när frågan togs upp och diskuterades i riksdagen. Dessutom har naturligtvis arbetsgivarverket ett arbetsgivarintresse, nämligenatt tillse att man kan rekrytera och behålla personal i den statliga sektorn. Det är ett ansvar man har som arbetsgivare, och det måste också vara en utgångspunkt. Jag är ledsen om Maggi Mikaelsson är besviken över svaret, men jag har svarat generellt och principiellt på frågan, och så är frågan ställd. Gällde det 1989 kunde svaret ha varit annorlunda.

Herr talman! Ja, jag kommer ihåg de utgångspunkter som civilministern redovisade vid denna hearing. Men vad jag efterlyser är kopplingen till jämställdheten och till kvinnornas situation även på den statliga arbetsmarknaden. Jag har läst i arbetsmarknadsutskottets betänkande 1987/88:9 om jämställdhet, som ju riksdagen har fattat beslut om: ”Det är sålunda angeläget att man också väger in jämställdhetsaspekten i utredningar och i samband med de politiska besluten. Detta gäller inte minst inom den ekonomiska politiken, eftersom den i hög grad bestämmer förutsättningarna för ett jämställt samhälle.” Jag menar att de utgångspunkter som man nu har anammat, att man skall anpassa sig till marknaden, innebär en risk att kvinnorna, som ju finns längst ner, kommer att halka efter ännu mer på det här området. Det lönetak som är satt i den statliga lönepolitiken innebär ju att det blir ett mindre utrymme för dem som har de lägsta lönerna, om en stor del av utrymmet skall ägnas åt att rekrytera chefer och högre tjänstemän. Därför undrar jag om civilministern tycker att man har tillmötesgått kvinnorna och tillgodosett kraven på jämställdhet.
Herr talman! Först och främst vill jag tala om att det inte finns något ”lönetak”. Det begreppet är inte relevant, vare sig för den här diskussionen eller för någon diskussion på det statliga området över huvud taget. Vad gäller jämställdheten tror jag inte att staten behöver skämmas för sina insatser när det gäller att främja kvinnornas löneutveckling. Den är bättre, skulle jag vilja säga, än vad man har åstadkommit på den privata sidan. Det här är ju en fråga om hur man tolkar statistik. Jag vill minnas att det görs en genomgång av statistiken i den proposition som Maggi Mikaelsson hänvisar till. Där redovisas också de mål som man har satt upp för jämställdheten. Jag tror som sagt inte att staten behöver skämmas när det gäller insatsen för att utjämna skillnaderna mellan män och kvinnor på den statliga arbetsmarknaden.
Herr talman! Problemet är ju att kvinnor och män finns på olika ställen i den statliga hierarkin. Kvinnorna finns inte på de befattningar där de höga lönerna finns utan där de låga lönerna finns. Det betyder i sin tur att det blir en skillnad mellan högst och lägst avlönad, och den kommer att öka. Tidigare sade man: ”Statens kaka är liten men säker.” För kvinnornas del är den nu mest bara liten, inte längre så säker. Som jag ser det är risken uppenbar att de sektorer inom det statliga området där man har de låga lönerna och där kvinnorna finns säljs ut eller privatiseras på ett eller annat sätt. Jag tänker bl.a. på städerskor, som ju faktiskt finns' även på det statliga området. Jag är rädd att sådana verksamheter riskerar att bli bortrationaliserade. På den privata sidan har man lägre löneavtal, och det skulle därför bli en besparing för staten.
Herr talman! Med de sista orden bekräftar Maggi Mikaelsson uppfattningen att man på det statliga området haft en bättre lönenivå för de lågavlönade städerskorna än vad man har haft på den privata sektorn.
Herr talman! Ja, det är just det: på det statliga området har man haft en bättre löneutveckling med en mindre skillnad mellan högst och lägst avlönad — tidigare. Men nu har det aviserats nya tankegångar, om marknadsanpassning. Ute på den privata marknaden är skillnaden mellan högst och lägst avlönad mycket större. Om man inte har sagt att det finns ett lönetak, så har man i alla fall sagt att det finns en utgiftsram att hålla sig inom. Man kanske kan dividera om ord och vad de betyder, men i praktiken innebär detta att det finns en viss mängd pengar som skall fördelas. Måste man anpassa sig till den privata marknaden och de löner som de chefstjänstemän har som finns där, innebär detta att en stor del av ramen kommer att användas för att behålla dessa chefstjänstemän. Detta ser jag som en risk för kvinnorna.

Herr talman! Bo Hammar har frågat om justitieministern kommer att vidta några åtgärder för att tryckfrihetsförordningens och allmänna arkivstadgans bestämmelser skall gälla fullt ut också i fråga om säkerhetspolisens allmänna handlingar och arkivhandlingar. Arbetet inom regeringen är fördelat så, att det är jag som skall svara på frågan. Jag har uppfattat att Bo Hammars fråga närmast tar sikte på vilka bestämmelser om gallring och arkivering som bör gälla för säkerhetspolisens arkiv. Under hösten 1987 överlämnade riksarkivet till justitiedepartementet ett förslag till nya gallringsbestämmelser för säkerhetspolisens arkiv. Både riksarkivet och säkerhetspolisen står bakom förslaget. Detta har dock inte genomförts ännu. Sedan jag numera tagit över ansvaret för säkerhetspolisen, kommer jag att fortsätta beredningen av förslaget med sikte på att saken skall få en snar lösning. Nya gallringsbestämmelser måste enligt min mening bygga på principen att sådant material som har betydelse för samhällsvetenskaplig och historisk forskning inte gallras ut.

Herr talman! Jag tackar civilministern för svaret på min fråga. Jag tycker det var ett ganska hoppingivande och bra svar. Nyss diskuterade vi här ett tragiskt enskilt människoöde, men det problem som jag har tagit upp tangerar snarast komedin, för att inte säga farsen. För många år sedan lade dåvarande säkerhetspolisen upp dossiéer för många av arbetarrörelsens pionjärer i vårt land: Hjalmar Branting, Zäta Höglund, Hinke Berggren och många andra. Alla ansågs de vara säkerhetsrisker, precis som den DAFA-anställde som vi nyss diskuterade. Jag kan fuller väl inse att dagens säkerhetstjänst skäms för den idiotiska spaning och de löjliga anteckningar om Branting och andra som förekom. Men detta material är naturligtvis av stort historiskt intresse, inte minst för att kartlägga den tidens borgerliga själsliv. Direkt löjligt blir det emellertid när säkerhetsavdelningen hävdar att en del av detta material fortfarande måste hållas hemligt av spaningsskäl — spaning efter Hjalmar Branting och Hinke Berggren? — eller för att användas i studiesyfte. Riksarkivets irritation över att ett normalt överlämnande av säpos historiska material hela tiden fördröjts är lättbegriplig. Trots uttryckliga löften har mycket litet av detta material kommit över till riksarkivet. Jag har tidigare tagit upp frågan här i riksdagen med Sten Wickbom och andra; jag är glad att vi är på väg mot en lösning och att civilministern skall tala allvar med Sune Sandström.

Herr talman! Jag tackar för utrikesministerns svar och historiebeskrivning: För några veckor sedan ställde jag samma fråga. Men jag tyckte inte att jag då fick ett tillfredsställande svar. Därför ställer jag frågan igen. Jag tycker att jag har fått ett litet bättre svar den här gången, och det är jag tacksam för. Frågan är föranledd av att Antarktis hotas och av att svensk hantering i detta ärende har varit tämligen tvetydig under årens lopp. Man har åtminstone tidigare t.o.m. talat om vissa exploateringsmöjligheter. Vad är en världspark? frågar Sten Andersson. Jag trodde att vi redde ut den saken förra gången vi diskuterade detta. Ingen mineralbrytning över huvud taget och ingen utvinning av fossila bränslen är två viktiga element i sammanhanget. Sverige har ju nu skrivit under Mineralkonventionen. Denna ger, enligt vad Sten Andersson sade den 17 november, full vetorätt. Man har alltså skrivit under en konvention som innebär att mineralutvinning tillåts. Men enligt Sten Andersson kan Sverige nu genom vetorätten stoppa all mineralutvinning i Antarktis. Är detta riktigt? Det sade i varje fall utrikesministern den 17 november. Vidare vill jag fråga: Är detta regeringens avsikt? Anser utrikesministern att någon som helst mineralutvinning kan ske utan att det blir en miljöbelastning i det här synnerligen sårbara området? Vi vet att bl.a. Brasilien och Japan redan har prospekterat. Eftersom kontinenten inte tillhör någon enskild stat, lyder de som vistas i området under hemlandets lagar. Därför skall det bli intressant att följa Sten Anderssons arbete när det gäller att reglera svenska företags och enskilda personers verksamhet i Antarktis. Kommer Sverige alltså att använda sig av den vetorätt som Sten Andersson påstår är definitiv? Och anser Sten Andersson att det är omöjligt med mineralutvinning och utvinning av fossila bränslen i det här området, om man skall ta hänsyn till miljön och naturen? Jag håller med Sten Andersson om att forskningen i detta område är väldigt viktig och att forskningsresultaten bygger på att området är fullständigt orört.

Herr talman! Jag är övertygad om att alla gärna kommer till utrikesdepartementet för att diskutera frågan. Det kan utrikesministern vara förvissad om. Jag skulle också vilja ha ett litet förtydligande när det gäller vetorätten. Gäller vetorätten, som utrikesministern sade den 17 november, eller är det så som har sagts i dag? Är det alltså riktigt att Sverige inte har en definitiv vetorätt?
Det är naturligt att många av dem som av politiska skäl flydde från Turkiet efter militärernas maktövertagande önskar återvända till sitt hemland. Bland dessa finns bl.a. Ekre M Aydin, Nurettin Yalcin och Nuretfin Bediz. De har länge varit bosatta i Sverige, men avser att den 10 december 1988 avresa till Turkiet.
Jag skulle även vilja ha ett svar, med tanke på framtiden, på följande fråga: Är det så, att Sten Andersson och den svenska regeringen anser att mineralutvinning i någon form i Antarktis över huvud taget är att förena med den miljö som finns där?
Bedömer utrikesministern att läget för mänskliga rättigheter nu är sådant i Turkiet att politiska och fackliga flyktingar utan fara bör, om de så önskar, kunna återvända till Turkiet?

Herr talman! Jag ber att få tacka utrikesministern för ett utförligt och välkommet svar. Som utrikesministern redogör för i sitt svar, är signalerna från Turkiet om den demokratiska utvecklingen dubbla. Å ena sidan har fria parlamentariska val genomförts. Regeringen har deklarerat att Turkiet har återvänt till demokratin. Men å andra sidan fortsätter fängslanden av de politiskt aktiva. Det lämnas rapporter om att tortyr förekommer i fängelser och hos polisen. Flyktingar berövas sitt medborgarskap, och politiskt aktiva i Turkiet berövas sina pass. Amnesty International framhåller i en färsk rapport att respekten för de mänskliga rättigheterna inte har undergått någon grundläggande förändring i Turkiet. Utvecklingen i Turkiet är sålunda på en gång hoppingivande och djupt beklämmande. Det är hoppingivande att notera signalerna från regeringen om en politisk vilja att återvända till demokratin och att respektera mänskliga rättigheter. Men det är djupt beklämmande att det förekommer fängslanden på politiska grunder och tortyr. För litet drygt ett år sedan återvände två politiska ledare till Turkiet, uppmuntrade av de nya politiska signalerna, men de arresterades direkt och fördes för en tre veckors vistelse till Ankaras polishögkvarter. Enligt deras Prot. 1988/89:36 egna uppgifter förekom tortyr. 1 december 1988 Den 10 december planerar ytterligare tre fackliga ledare att återvända till Öm lämpligheten av dte sitt hemland. De heter Ekrem Aydin, Nurettin Yalcin och Nurettin Bediz. ä E 3 äv A : fr sd arbetsförmedlingar är De återvänder för att testa regeringens politiska vilja att respektera de ä a medlemmar i föremänskliga rättigheterna. är tagarföreningar Utrikesministerns bedömning är både hoppfull, kritisk och vaksam. Jag förstår självfallet att regeringen inte kan utfärda rekommendationer i enskilda fall, men jag utgår från att regeringen, i likhet med vad utrikesministern sade, har sin uppmärksamhet fästad på Turkiet. Sverige har allt intresse av att demokrati och mänskliga rättigheter får en chans i Turkiet. Vi har allt intresse av att det politiska förtrycket och tortyren blir bannlysta från ett europeiskt broderland. Vi har intresse av, som en bekräftelse på våra förhoppningar, att dessa tre ledare fritt kan återvända till sitt land.

Herr talman! Karl-Erik Persson har frågat mig om jag är beredd att medverka till att arbetsförmedlingar ej blir medlemmar i företagarföreningar. Arbetsförmedlingens främsta uppgift är att hjälpa de arbetssökande att så fort som möjligt få ett arbete samt att se till att de lediga platserna blir tillsatta snabbt. För att nå det målet behöver arbetsförmedlingen i sitt arbete ha och utveckla goda relationer med arbetsmarknadens parter och andra organisationer. Ansvaret för hur arbetsförmedlingen i detalj går till väga för att nå detta mål vilar i första hand på länsarbetsnämnden. Jag kan bara understryka värdet av att den lokala arbetsförmedlingen har bra samverkansformer med bl.a. företagarföreningar, men jag anser att detta kan ske med minst lika gott resultat utan att man för den skull är medlem.

Herr talman! Jag får tacka arbetsmarknadsministern för svaret. Jag delar uppfattningen att en organisation som arbetsförmedlingen kan ha ett gott samarbete med en företagarförening utan att vara medlem. Men inom länsarbetsnämnden i Stockholms län erbjuds man eller söker man nu 53 medlemskap i lokala företagarföreningar. Motivet för ett sådant medlemskap anges vara att det är till gagn för de arbetslösa. Frågan är hur det kan vara till gagn för de arbetslösa, när arbetsförmedlingen kan ha utbyte och relationer med företagarföreningarna på annat sätt. Det som skrämmer mig är vad som står i stadgarna för företagarföreningar. Det talas bl.a. om ”genomförande av gemensamma försäljningsoch reklamåtgärder samt övriga arrangemang”. Finns det pengar för att utföra reklamåtgärder, och var kommer detta in för en arbetsförmedling? En företagarförening skall också ”företräda enskilda medlemmars intressen gentemot hyresvärd, myndigheter — — -”. Arbetsförmedlingen är ju en myndighet, som alltså är eller blir medlem. Den enda möjligheten att komma ur föreningen är att man gör sig så omöjlig att man blir utesluten. Jag tycker att det här är en avart, som måste bort från arbetsmarknaden och arbetsförmedlingarna. De senare skall tillhandagå en grupp i samhället som genom sin arbetslöshet har det mycket svårt. Fortsätter det här, mister de arbetslösa förtroendet för arbetsförmedlingen. Det är redan i dag skamfilat i de vanliga människornas ögon. Av egen erfarenhet vet jag hur det fungerar när man vänder sig till en arbetsförmedling. Det sägs ofta att enda sättet att fortsätta att vara arbetslös är att gå till arbetsförmedlingen — den kan ju inte förmedla några arbeten. Går arbetsförmedlingen dessutom med i sådana här organisationer, tror jag att den får ännu sämre rykte.
Herr talman! Med anledning av det senare inlägget vill jag säga att jag tycker att Karl-Erik Persson här sprider en uppfattning som det inte finns fog för. Arbetsförmedlingens roll är mycket svår, och när man som enskild individ kommer till en arbetsförmedling är man i många stycken oskyddad som människa. Men jag tycker att arbetsförmedlingsverksamheten är mycket bra för enskilda människor. Jag tror inte att den blir särskilt mycket sämre, om något enstaka kontor är medlem ii en företagarförening. Jag tycker dock inte heller, som jag sade inledningsvis, att det skulle vara till gagn för arbetsförmedlingens verksamhet om den är medlem. Jag tycker att kontakten med arbetsgivarna på orten kan upprätthållas på annat sätt. Vidare är arbetsförmedlingskontoret inte någon myndighet, utan det är länsarbetsnämnden som har den funktionen. När det gäller att tillse hur kontoret sköter sig i olika avseenden är det länsarbetsnämnden och ytterst arbetsmarknadsstyrelsen-arbetsmarknadsverket som har ansvaret. Jag tycker dock inte att man skall fortsätta att föra den uppfattningen vidare att arbetsförmedlingsverksamheten inte är till gagn för de enskilda människorna —- det är den.
Herr talman! Det var inte min mening att sprida denna uppfattning. Jag försökte ge uttryck för en verklighet som finns ute i samhället. Jag kommer givetvis inte att sprida uppfattningen till dem som söker arbete. Det är absolut inte min avsikt. Jag har själv gått arbetslös och vet hur det kan vara. Det förhållandet att arbetsförmedlingar blir medlemmar i företagarför eningar, med stadgar utformade på det sätt som jag angivit, kan inte ligga i linje med en myndighets uppgifter. Myndigheterna måste ha inriktningen att vara till gagn för de arbetslösa. Jag tror att arbetsförmedlingen och länsarbetsnämnden har bättre uppgifter att lägga sina pengar på än att gå in i organisationer med sådana här stadgar, som föreskriver att medlemmarna skall sprida reklam osv.

Herr talman! Sigge Godin har frågat mig om regeringen är beredd att förlänga utredningstiden för regionalpolitiska kommitténs arbete. Den regionalpolitiska kommittén, som tillsattes i slutet av år 1987, har till uppgift att göra en bred översyn och utvärdering av den hittills förda regionalpolitiken och lämna förslag som ytterligare kan bredda och effektivisera de regionalpolitiska insatserna i framtiden. Regeringen tillmäter regionalpolitiken en mycket stor betydelse. Det är därför angeläget att så snabbt som möjligt få fram kommitténs förslag så att regeringen, efter sedvanlig remissbehandling av ett utredningsbetänkande, kan lägga fram förslag till riksdagen om regionalpolitikens framtida inriktning. Jag har nyligen träffat kommitténs ordförande för att orientera mig om utredningsarbetet. Han sade då bl.a. att det enligt hans mening är fullt möjligt att genomföra utredningsuppdraget inom den utsatta utredningstiden, som är den 15 maj 1989. Mot denna bakgrund är jag inte beredd att föreslå regeringen att förlänga utredningstiden.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret på min fråga. Regionalpolitiska kommittén har att studera och lägga fram förslag till nya stödformer för regionalpolitiken. Skatteutjämningsfrågorna och andra skattefrågor skall studeras, och kontakt skall tas med de skatteutredningar som pågår. Återföring av vattenkraftsmedel skall studeras, liksom hur utbildningsoch forskningsfrågorna kan påverka den regionala utvecklingen och vilka regionala satsningar vi kan göra i Sverige, om vi vill närma oss EG. Utredningen har alltså mängder av uppgifter som kräver bearbetningar i olika grupper. Detta tar tid. Jag är bekymrad inför att denna utredning håller på att hamna i samma situation som 1984 års utredning, nämligen att inte kunna komma med några konkreta förslag. I stort sett vid varje sammanträde har utredningsgrupperna begärt förlängd arbetstid innan de kan lämna sina svar till utredningskommittén, och ordföranden, som Ingela Thalén citerade, har sagt att vi får träffas i januari för att sortera ut en mängd frågor, som vi aldrig hinner bearbeta för framläggande av förslag. Vi i folkpartiet medverkade till att denna utredning kom till stånd, och vi känner också ett visst ansvar för att det skall bli ett bra resultat. Det är faktiskt så, statsrådet, att den anvisade utredningstiden kommer att innebära en mycket stor risk för att resultatet blir mycket dåligt. Då skulle vi vara i samma situation som 1984, och det är varken regeringen eller riksdagen betjänt av.

Herr talman! Kjell-Arne Welin har frågat mig om regeringen avser att förnya anslagen till den särskilda Helsingborgsförmedlingen Slink-In efter den sista december i år. Slink-In startades i oktober 1987 som ett särskilt projekt. Projektet startades från början för att med otraditionella metoder intressera kvinnor för arbete i verkstadsindustrin. Projektlokalerna utrustades bl.a. med ett antal verkstadsmaskiner för att göra det möjligt för kvinnor att prova på vad verkstadstekniskt arbete innebär. Företagen fick möjligheter att hyra utställningsyta och bedriva rekryteringsarbete bland besökarna på Slink-In. Slink-In beviljades särskilda projektmedel av arbetsmarknadsdepartementet och länsstyrelsen. Projektmedlen skulle räcka ett år och har nu förbrukats. Under inflytande av det ökande trycket från dansk arbetskraft vidgades emellertid uppgifterna under projektets gång, och Slink-In fungerar nu även som informationscentral och arbetsförmedling för den danska arbetskraft som söker jobb här i landet. Verksamheten drivs nu genom anslag från arbetsmarknadsmyndigheterna i länet, och ansvaret för den fortsatta verksamheten ligger på dessa och arbetsmarknadsstyrelsen.

Herr talman! Jag tackar arbetsmarknadsministern för svaret, som inte var alldeles tillfredsställande. På Slink-In i Helsingborg är en platsförmedlare och en beredskapsarbetare verksamma. Sedan april månad i år har man haft en genomströmning av 5 000 danskar. Av dessa har drygt 500 fått arbete i Sverige. Detta sker i en tid när vi behöver arbetskraft utifrån, och detta behov kommer sannolikt att ytterligare intensifieras. Det är otillfredsställande att de som sysslar med detta i dag och som gör det på ett utomordentligt bra sätt inte skall kunna planera sin verksamhet längre fram än till den sista december, trots att verksamheten i den form som den har i dag onekligen behövs. Arbetsmarknadsministern säger att det är länsarbetsnämnden och arbetsmarknadsstyrelsen som förfogar över de anslag som Slink-In skall ha för att kunna fungera. Det är riktigt, men arbetsmarknadsdepartementet kan mycket väl framföra synpunkter på om denna verksamhet bör finnas kvar eller ej. Jag förmodar att det fortlöpande finns en kommunikation mellan AMS och departementet. Jag skulle vilja att arbetsmarknadsministern på ett bättre sätt än vad som skett talar om huruvida verksamheten bör finnas kvar eller ej.

Herr talman! Det här är en verksamhet som länsarbetsnämnden har ett ansvar för. Under den tid som verksamheten förändrades från att vara ett projekt för kvinnor i industrin till en arbetsförmedlingsverksamhet för arbetssökande från Danmark har länsarbetsnämnden självfallet varit med och analyserat förändringen av verksamheten och också ställt sig bakom att verksamheten skall få finnas kvar fram till årsskiftet. Huruvida verksamheten skall finnas kvar efter årsskiftet eller ej är en fråga som skall bedömas av länsarbetsnämnden. Regeringen har ju lagt fram förslag om anslag för att göra det möjligt för danska medborgare att söka arbete i Sverige på samma villkor som annan nordisk arbetskraft, t.ex. arbetskraft från Finland. Det gäller det s.k. sökandebidraget. Härigenom har ju regeringen talat om att den tycker att verksamheten är bra. Hur länsarbetsnämnden sedan organiserar denna verksamhet, genom Slink-In i Helsingborg eller på annat sätt, är en fråga för arbetsmarknadsverket och länsarbetsnämnden.
Herr talman! Länsarbetsnämnden i Malmöhus län har ju begärt anslag för att bedriva Slink-In-verksamheten i Helsingborg även under 1989. Man har också begärt att liknande verksamhet skall bedrivas i Malmö, varvid den danska samarbetspartnern skall befinna sig i Köpenhamn. När det gäller Helsingborg finns samarbetspartnern i Helsingör. Jag tror att det har begärts att det skall bli två tjänster på vartdera kontoret. Slink-In-förmedlingarna betjänar då inte bara Helsingborg-Malmö-regionen utan onekligen hela Sverige, eftersom praktiskt taget alla som placeras blir placerade utanför Skåneregionen. Därför bör naturligtvis anslagen vara centrala.
Herr talman! Även om den danska arbetskraften, tack och lov, kan få arbete runt om i Sverige och inte enbart i Helsingborg eller Malmö, är det fråga om ett verksamhetsansvar för länsarbetsnämnden i Malmö på samma sätt som det är ett länsarbetsnämndsansvar för Stockholms läns arbetsnämnd, när det kommer arbetskraft från Finland till Sverige via Stockholm. Det samarbete som har startats mellan Sverige och Danmark sköts naturligtvis praktiskt av länsarbetsnämnden. Om länsarbetsnämnden har begärt extra förstärkning, är det en fråga som arbetsmarknadsstyrelsen och arbetsmarknadsverket får ta ställning till. Någon öppen kanal, så att säga, för att hämta pengar på arbetsmarknadsdepartementet finns inte. Det här är en fråga för prioriteringar inom verket.
Herr talman! Det kan ju inte vara förbjudet för arbetsmarknadsdepartementet att ha synpunkter på hur man använder de anslag som departementet onekligen ställer till förfogande för arbetsmarknadsstyrelsen, som sedan fördelar pengarna till länsarbetsnämnderna. Tycker man att den här typen av verksamhet skall finnas kvar, måste det vara rimligt att arbetsmarknadsstyrelsen underrättas om att den bör finnas kvar. I annat fall kan man kanske misstänka att den inte anses böra vara kvar i den form som den i dag har.
Herr talman! Jag tror att det vore mycket olyckligt om departementet, regeringskansliet, i varje enskilt fall gick in och talade om hur och var man skall bedriva enskild verksamhet. Vår uppgift är att bestämma principerna och ställa medel till förfogande. Huruvida verksamheten skall bedrivas i den ena eller den andra arbetsförmedlingens regi är en fråga för länsarbetsnämnden — i detta fall för länsarbetsnämnden i Malmö — och för arbetsmarknadsverket som myndighet att ta ställning till. Jag tycker att det är en bra verksamhet och är övertygad om att länsarbetsnämnden och arbetsmarknadsverket kommer att bedriva den så länge den fungerar bra.
Herr talman! Det här var en utomordentligt bra avslutning från Ingela Thaléns sida när det gäller denna verksamhet. Kanske kan det verka positivt för verksamhetens fortlevnad. Jag tackar för detta.

Herr talman! Margareta Fogelberg har frågat mig om jag är beredd att med hjälp av redan tillgänglig erfarenhet snabbt se över de låneregler som i dag utgör det sista men oöverstigliga hindret för angelägna bostadsprojekt. Som Margareta Fogelberg har noterat i sin fråga har jag i skilda sammanhang aviserat en genomgripande genomlysning och översyn av boendekostnaderna. Därvid kommer också räntesubventionernas effekter — inte minst fördelningspolitiskt — att analyseras. Direktiv för översynen utarbetas för närvarande inom bostadsdepartementet. Översynen skall genomföras så, att förslag kan lämnas under hösten 1989.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret. Som jag skrev i min fråga tycker jag att initiativet var bra, särskilt därför att man ser över de fördelningspolitiska effekterna. Trots att vi varje år pumpar in mycket pengar i byggforskningen vet vi i dag oerhört litet om efterfrågan på nya bostäder i de olika inkomstlägena. Man kunde kanske få reda på det också. I början av 1960-talet var det många som flyttade mellan andraoch tredjehandslägenheter under väntan i bostadskön. Nu upplever jag samma sak, men från åskådarplats, när jag ser hur min dotter och hennes jämnåriga flyttar runt utan att kunna slå sig till ro i ett eget hem. Men det finns en väsentlig skillnad. Sverige ser inte likadant ut i dagsom på Prot. 1988/89:36 1960-talet. Samhällsproblemen är faktiskt bra mycket svårare. Jag ställde 1 december 1988 min fråga, eftersom jag är verkligt oroad över den attityd som håller på att Om ändräde låneregler växa fram inom den yngre generationen. Man tycker fortfarande att det är = zz Fa byen 5 - 4 för angelägna bostadssjälvklart att den som är frisk och har ett arbete skall bidra till att inte de iekt projei sämre lottade ställs utanför samhället. Men ungdomarna uppfattar det faktiskt i dag som att detta inte är tillräckligt för deras del. De utestängs från någonting så elementärt som en egen bostad. När de får klart för sig att den som har arbete och är någorlunda socialt välanpassad inte räknas till vad bostadsförmedlarna kallar kvalificerad grupp, vänder sig missnöjet mot de sämst ställda och de svagaste i samhället. Herr talman! Det måste till rejäla tag emot bostadsbristen, och det snart, för vi kan inte tillåta att sådana här motsättningar mellan olika grupper i samhället permanentas. I min hemkommun, Kungsbacka, finns det drygt hundratalet lägenheter färdigprojekterade och upphandlade, men det hela kommer inte i gång, därför att schablonbeloppen för statlig belåning ligger långt under de verkliga kostnaderna. Nu undrar jag om statsrådet kan tänka sig att med hjälp av utredningen om överkostnader i Göteborgsregionen, en utredning som jag vet finns på departementet, försöka lösa den knuten. Bortsett från alla regleringar har vi också en tung byråkrati. Kommunerna går i borgen för de statliga lånen. De får bevilja byggnadslov och fastställa byggnadsplaner. Vore det då inte rimligt att de också tog över länsbostadsnämndernas roll? Då slapp vi kostnaderna för det dubbelarbetet.

Herr talman! Jag delar naturligtvis Margareta Fogelbergs uppfattning att det är mycket olyckligt om inte unga människors behov av bostäder kan täckas. Det finns, enligt min mening, bara en väg ur detta och det är en kraftig ökning av nyproduktionen av bostäder. Men det är också nödvändigt att kommunerna i sin planering av bostadsbyggandet ser till att det blir en sådan fördelning av de bostäder som byggs att de speciella krav som ungdomar har kan tillgodoses, krav som ofta innebär att man som sin första bostad vill ha en något mindre lägenhet än den som man kanske sedermera önskar. Regeringen har också, som Margareta Fogelberg väl vet, lagt fram en rad förslag för att underlätta särskilt för ungdomar att få tag i bostad, underlätta för ungdomar att ta sig över de hinder som ofta finns när det gäller att ta sig in någonstans där andra redan finns, dvs. i detta fall vuxna. De åtgärderna har folkpartiet motsatt sig. Det är åtgärder som skulle stimulera fram både ett ökat byggande och ökade insatser för att i befintligt bestånd försöka få fram lämpliga bostäder till ungdomar. Det gäller också ett särskilt bostadsbidrag till ungdomar för att hjälpa dem att klara höga hyror. Jag tror inte ungdomarna är hjälpta om vi släpper fram bostadsbyggande till så höga kostnader som det i nuläget i vissa fall är fråga om. Vad det handlar om är att vi i dag kan styra över ytterligare resurser till bostadsbyggandet från annat byggande, och det är dit de förslag syftar som regeringen för en tid sedan framlade och som så småningom skall behandlas här i kammaren.

Fru talman! Till statsrådet vill jag säga att Sverige är ett av de bostadstätaste länderna i världen. Vi har drygt 3,5 miljoner bostäder, och det går snart en lägenhet på två personer. Vi behöver ett visst ökat bostadsbyggande, men vi behöver en större rörlighet på den marknad som finns redan i dag. Med prismekanismer måste vi få människor att släppa en del av de lägenheter de har. Det finns faktiskt människor som har flera lägenheter — lägenheter står obebodda; man använder dem som sparbössor och investerar i dem. Det problemet kan man, tror jag, minska genom att släppa på regleringar och få till stånd en mer flexibel bostadsmarknad. Statsrådet talade om särskilda lägenheter för ungdomar. När jag talar om ungdomar avser jag människor mellan 25 och 30 år. De vill inte ha några speciella lägenheter, och de har råd att betala sina bostäder. Tar man genom statsrådets utredning reda på hur behoven av lägenheter ser ut i olika inkomstgrupper kanske vi kunde få till stånd ett byggande som gjorde att de mer attraktiva men kanske billigare lägenheterna blev fria.

Fru talman! Ja, naturligtvis skall man se till att man i befintligt bostadsbestånd tar tag i lägenheter som står tomma eller inte utnyttjas. En åtgärd som vi vidtagit är att en särskild arbetsgrupp fått i uppdrag att se över t.ex. om övernattningslägenheter i storstadsområden används effektivt eller om man kan finna andra former för att tillgodose de behov som organisationer och andra har av övernattningsmöjligheter och åstadkomma ett effektivare användande av de övernattningslägenheterna, t.ex. som bostäder åt ungdomar. Men jag tror inte att ungdomars bostadsproblem löses genom kraftigt ökade kostnader för bostäderna. Bl.a. det skulle ett frisläppande helt och hållet av marknadskrafterna leda till. Jag menar att det är viktigt att vi kan upprätthålla en socialt inriktad bostadsproduktion som gör att alla kan få tillgång till en bra bostad.
Fru talman! Jag tror att det är precis tvärtom! Vi har flera områden i samhället som är hårt reglerade — överallt där har vi köer. Sjukvården och bostadspolitiken är de bästa exemplen. Om det är så attraktivt att bygga måste det, om vi släpper byggandet fritt, bli god tillgång till bostäder — då finns det inte längre några incitament för att sälja lägenheter svart eller för att få den oerhörda kostnadsökning som vi har bl.a. på insatslägenheter.

Fru talman! Pär Granstedt har frågat mig vilket ansvar jag anser att myndigheterna bör ha för att inte människor skall tvingas bo i livsfarliga bostäder. Bakgrunden är svårigheterna för en familj, som drabbats av de s.k. sjuka husen i Enskededalen i Stockholm, att få en annan bostad. Såväl i hyreslagstiftningen som i hälsoskyddslagstiftningen finns det tvingande bestämmelser som ålägger fastighetsägare att vidta åtgärder mot hälsovådliga bostäder. Det är således fastighetsägaren som har det primära ansvaret för att olägenheter undanröjs och hyresgästerna inte far illa i sina bostäder. Givetvis skall ingen behöva bo i en bostad som utsätter hyresgästen eller hans familj för hälsorisker. Om det på grund av risk för hälsan blir nödvändigt för en hyresgäst att flytta och fastighetsägaren inte kan ordna någon annan bostad är det kommunen som har, och enligt min mening också skall ha, det yttersta ansvaret för att en ny bostad tillhandahålls hyresgästen. I första hand ligger ansvaret hos kommunens bostadsförmedling, men också socialtjänsten kan behöva anlitas. Enligt vad jag har inhämtat finns det i det aktuella fallet ett avtal mellan bostadsförmedlingen och det allmännyttiga bostadsföretaget om evakuering av hyresgäster i samband med saneringen av huset. En särskild ledningsgrupp, som tillkommit på initiativ av miljöoch hälsoskyddsförvaltningen och i vilken bl.a. stadsläkaren ingår, har överinseende över saneringen. För hyresgäster, vars lägenhet ännu inte reparerats eller står i tur för reparation, gäller kommunens allmänna regler om förtur till bostad av medicinska skäl. I akuta fall har slutligen socialnämnden möjligheter att provisoriskt ordna bostad i avvaktan på att förtur kan lämnas. Jag utgår ifrån att det allmännyttiga bostadsföretaget samt kommunens bostadsförmedling och miljöoch hälsoskyddsförvaltningen tar det ansvar som krävs för hyresgästerna i Enskededalen. I sammanhanget vill jag avslutningsvis nämna att regeringen efter ansökan av det allmännyttiga bostadsföretaget medgett undantag från den s.k. 30-årsregeln. Därmed har vägen öppnats för såväl räntesubventionerade byggnadslån som — om det visar sig nödvändigt — ränteoch amorteringsfria s.k. tilläggslån på ett belopp av 50 000 kr. per lägenhet till företagen för att genomföra saneringen. Inom regeringskansliet har dessutom en särskild arbetsgrupp tillsatts för de s.k. sjuka husen. Arbetsgruppen skall bl.a. belysa förutsättningarna för att ålägga producenter och materialtillverkare ansvaret för de problem som kan dyka upp och lägga fram förslag till de regeländringar som bedöms nödvändiga.

Fru talman! Jag ber att få tacka bostadsministern för svaret på min fråga. Bakgrunden till frågan är — som bostadsministern så riktigt framhållit i svaret — ett speciellt fall där ett litet barn riskerade att få livshotande skador om familjen skulle tvingas bo kvar i den lägenhet den bebodde i Enskededa len i Stockholm. Det fanns vid det tillfället inga utsikter för familjen att inom överskådlig tid få en annan bostad. Glädjande nog har jag i dag hört att just den familjen har anvisats en annan bostad, en nysanerad lägenhet i samma bostadsområde. Det är mycket positivt. Det innebär att det hotet är undanröjt. Samtidigt kan man inte underlåta att fråga sig, om den publicitet som förekommit i det här fallet har bidragit till den lyckliga lösningen. Man kan fråga sig om det finns andra fall där resultatet inte blir lika lyckligt på grund av att kvällspressen inte griper in. I varje fall tror jag att vi är ense om att det inte kan få vara beroende av publicitet att sådana här problem kan lösas. Alla måste kunna känna tryggheten att veta att man får en annan bostad om den bostad som man har är otillfredsställande från de här synpunkterna. Jag tycker att det svar jag har fått är entydigt på den punkten: Den rättigheten skall finnas.

Det kunde vara intressant att höra om det beredningsarbete som pågår i regeringskansliet tar upp också den typen av frågor.
Fru talman! Beredningsarbetet om de sjuka husen har inte med den totala bostadsproduktionen att göra. Däremot är vi fullständigt ense om att vi måste upprätthålla en hög nyproduktion av bostäder och då naturligtvis speciellt i de områden där efterfrågan är störst. Jag tror att det är ett gemensamt intresse för Pär Granstedt och mig att det sker en hög nyproduktion, och vi skall göra allt för att se till att det också blir en sådan.
Fru talman! Vi är naturligtvis ense om vikten av åtgärder för att bygga bort den bostadskris som råder i Stockholmsregionen. Jag hoppas att vi också är ense om att det är viktigt att begränsa inflyttningstrycket i den regionen, eftersom det annars kan visa sig vara mycket svårt att bygga bort bostadskrisen.

Jag hoppas alltså att regeringen aktivt verkar för att situationer av den typ som uppstått i Enskededalen inte uppstår i framtiden och att människor kan känna sig trygga i sina bostäder.

Fru talman! Roland Larsson har mot bakgrund av skördesituationen i Östergötland frågat mig om jag avser att ta något initiativ för att staten, i den uppkomna situationen, skall ställa upp och ta det ansvar som man fram t.o.m. år 1987 ansåg rimligt. Det skördeskadeskydd som gällde t.o.m. år 1987 hade sedan tillkomsten utsatts för kritik från både enskilda jordbrukare och grupper av jordbrukare. Jordbrukarnas möjligheter att påverka skyddets utformning ansågs vara alltför begränsade. Mot bl.a. denna bakgrund träffade regeringen och jordbruket hösten 1986 en överenskommelse om att Lantbrukarnas riksförbund skulle överta huvudmannaskapet för ett nytt skördeskadeskydd. Efter riksdagsbeslut våren 1988 har så också skett fr.o.m. 1988 års odlingssäsong. Beslutet innebär bl.a. att jordbruket ges frihet att utforma ett lämpligt skördeskadeskydd och att kostnader för skyddet får tas ut på marknaden. Jordbruket har för detta ändamål bildat Stiftelsen Lantbrukarnas skördeskadeskydd som administrerar skyddet. Staten har enligt riksdagsbeslutet ett övergripande ansvar för skördeskador som har karaktären av naturkatastrof och som drabbar stora områden. Det har förutsatts att LRF i sådana situationer har rätt att ta upp överläggningar med staten. Så har ännu inte skett. Lantbrukarnas länsförbund i Östergötland har den 11 november i år kommit in med en skrivelse till regeringen med en begäran om stöd till följd av dåligt skördeutfall för vissa lantbrukare i länet. Skrivelsen remissbehandlas för närvarande. Då Roland Larsson, som framställt frågan, anmält att han var förhindrad att närvara vid sammanträdet, medgav förste vice talmannen att Anna Wohlin-Andersson i stället fick delta i överläggningen.
Fru talman! När en bonde tvingas till konkurs, är det både en ekonomisk och en social katastrof. Han och hans familj tvingas bryta upp från hem och socken, en gammal släktgård kanske går ur familjen. Ett helt livsmönster slås sönder, därför att vara bonde är både ett yrke och en livsstil. Efter mycket dåliga skördar tre år i sträck har bönderna i östra Östergötland i år drabbats av skördekatastrof. Enligt den samlade jordbruksexpertisen i länet är den reella förlusten omkring 40 milj.kr. LRF skriver till regeringen och ansöker om budgetmedel till ett belopp av 15 milj.kr. för att förhindra ekonomisk kris och konkurser hos skördeskadedrabbade lantbruksföretag i östra Östergötland. Länsförbundet understryker att situationen måste betraktas som en naturkatastrof. 15 miljoner är en mycket rimlig begäran. Man har då först sagt att bönderna själva får stå för halva kostnaden, och sedan hoppas man på 5 miljoner från det nya skördeskadeskyddet. 63 1. ”Staten har enligt riksdagsbeslutet ett övergripande ansvar för skördeskador som har karaktären av naturkatastrof och som drabbar stora områden”, säger statsrådet. Hur stora områden? Räcker östra Östergötland som underlag när det blir en naturkatastrof där? 2. Anser inte statsrådet att LRF:s mycket genomarbetade skrivelse är upptakten till en överläggning? Statsrådet säger ju att LRF ännu inte har tagit kontakt för att få till stånd överläggningar. 3. Statsrådet säger att den skrivelse som kommit in nu remissbehandlas. Varför behövs det remissbehandling? LRF:s skrivelse är kompletterad med skrivelser från ODAL, från driftsbyrån och från lantbruksnämnden.
Fru talman! Det är en litet lustig situation, tycker jag, när frågeställaren kritiserar regeringen för att inte ta det ansvar som staten tog fram till 1987. Nu är det faktiskt så att man var överens om att fr.o.m. 1988 skall jordbrukarna själva ha hand om skördeskadeskyddet. Det är det nya som har hänt. Det har träffats en överenskommelse i godo som stämmer med de önskemål jordbrukarna tidigare fört fram, nämligen att de själva skulle ha inflytande över verksamheten. Nu har uppenbarligen Östgötabönderna inte kunnat få ut vad de önskar av det nya, av jordbrukarna själva administrerade skyddet, och då kommer de till staten. När LRF tog över skördeskadeskyddet, förändrades det på en del punkter. Man tog bl.a. bort vissa möjligheter till ersättning som gavs tidigare. Det är en bedömning som LRF skall göra, eftersom organisationen nu är huvudman. Med det nya systemet är det LRF centralt som skall påkalla att staten tar ett särskilt ansvar, om det är extra stora skador. Det har LRF centralt inte gjort ännu. Om LRF kommer att göra det, får frågan självfallet prövas. Vad som har skett är att LRF:s länsförbund i Östergötland har sänt in en skrivelse. Sedan LRF - efter starka önskemål från jordbrukarna själva — tagit över skördeskadeskyddet, har det lagts in en del kriterier som är annorlunda i förhållande till det gamla systemet, och då har tydligen bönder i Östergötland känt sig missnöjda med detta. Det är i första hand en fråga som får tas upp inom organisationen. Om organisationen anser att skadorna är så allvarliga att staten bör gå in, får organisationen centralt påtala detta. Det har LRF centralt ännu inte gjort.
Fru talman! Jag har inte kritiserat statsrådet Hellström, och det har inte LRF gjort heller, eftersom statsrådet ännu inte har fattat något beslut. Statsrådet säger här i dag att det inte ens har tagits upp överläggningar. Det är mycket intressant att få reda på att det måste LRF centralt göra. Det räcker inte med den skrivelse som kommit in från LRF i Östergötland. Men jag vill gärna ha svar på mina frågor: Är östra Östergötland ett tillräckligt stort område, enligt statsrådets egen vokabulär, som har drabbats av naturkatastrof? Och varför skall man remissbehandla en skrivelse som redan är komplett? Prot. 1988/89:36 Måste detta material komma in från LRF centralt för att statsrådet skall ta 1 december 1988 hand om det? Det skulle jag väldigt gärna vilja veta. Medan de drabbade bönderna förtvivlat räknar på hur och om de kan betala sina insatsvaror, säger landets högste chef för jordbruket — om jag så får uttrycka mig — att han skall fundera. Då vill jag be statsrådet Hellström att fundera väldigt fort. Det är först om svaret blir nej som jag kommer att verkligen kritisera statsrådet. Detta gäller en naturkatastrof, och jag ber om svar på de frågor som jag har ställt.
Fru talman! Frågan hade varit berättigad före år 1988, när det var staten som hade hand om skördeskadeskyddet. Då var det också staten som skulle definiera områdena och göra bedömningarna, men så är det inte i dag. Efter starka önskemål från bönderna själva är det numera bönderna själva som administrerar och sköter skördeskadeskyddet. Naturligtvis skall frågan i första hand ställas inom organisationen, eftersom staten icke är huvudman för skördeskadeskyddet. Det är endast om LRF centralt hos regeringen aktualiserar extra resurser från statens sida som det kommer att göras en bedömning från regeringens sida. En sådan framställan har LRF ännu inte gjort. Om LRF gör en framställan kommer vi givetvis att ta upp frågan till en mycket seriös prövning.
Fru talman! Det står i svaret — som jag glömde att tacka för, det vill jag nu göra av artighet — att när det gäller skördeskador som har karaktären av naturkatastrof har staten enligt riksdagsbeslutet ett övergripande ansvar. Nu hävdar LRF i Östergötland att detta är en naturkatastrof. Jag har fått svaret att LRF centralt måste hävda att det är en naturkatastrof för att statsrådet skall ta hand om frågan. Låt mig då fråga: Hur snart kan statsrådet ta ställning till frågan, om LRF kommer in med en skrivelse redan inom den närmaste veckan?
Fru talman! Vi har varit snabba på så sätt att vi, trots att frågan inte är anhängiggjord hos regeringen, har skickat ut den regionala skrivelsen på remiss så att det skall finnas ett underlag för den händelse LRF gör sin centrala framställning. Det är de rutiner som skall gälla enligt de nya bestämmelserna. Om LRF centralt skulle göra den bedömningen, kan vi göra den från vår sida också ganska fort.
Fru talman! Den skrivelse som alltså egentligen inte kommit in — den har kommit in och skickats ut på remissbehandling till dem som redan har svarat På skrivelsen! Om det inte vore så tragiskt skulle jag nästan tycka att det var dråpligt. 65 Men O.K., regeringen har alltså redan satt i gång. Jag skall verkligen säga åt LRF centralt att komma in med en anmodan till regeringen att ta tag i den skrivelse som regeringen redan har tagit tag i.

Fru talman! Anna Wohlin-Andersson har frågat mig om jag är villig att avskaffa eller i varje fall drastiskt sänka skogsvårdsavgiften. Skogsvårdsavgiften tas ut med 0,8 20 av en fastighets taxerade skogsbruksvärde enligt fastighetstaxeringen. Den nuvarande avgiftsnivån fastställdes år 1983. Sammanlagt betalas varje år ca 460 milj.kr. i avgift. Skogsvårdsavgiften skall enligt riksdagens beslut ses som skogsägarnas bidrag till de allmänna insatserna i vid mening för skogsbruket. Riksdagen har flera gånger, senast i våras, avslagit motioner om avskaffande eller sänkning av skogsvårdsavgiften. Som motiv för detta har bl.a. anförts att nivån på avgiften med tanke på de anslag som lämnas för skogliga åtgärder av olika slag framstår som väl avvägd. Avgiften är dessutom avdragsgill vid taxering och torde ha begränsad ekonomisk betydelse för de flesta skogsägare. Jag vill också tillägga att den fördelning av utbetalningarna som Anna Wohlin-Andersson efterlyser är orimlig med hänsyn till syftet med avgiften. Jag har mot den här bakgrunden ingen avsikt att föreslå regeringen att avgiften sänks drastiskt eller avskaffas så som Anna Wohlin-Andersson önskar.

Fru talman! Jag ber att få tacka för svaret. Centern har i flera sammanhang och i flera år påtalat att de skogsvårdsavgifter som landets skogsägare tvingas betala innebär en hård särbeskattning av skogsnäringen, en särbeskattning som inte har sin motsvarighet i andra näringar. Som jag påpekat i min fråga har effekten av denna speciella skatt blivit avsevärt hårdare för de drabbade, genom att skogsvårdsavgiften stigit med 2 000 26 sedan 1979. Statsrådet säger att pengarna skall användas till allmänna skogsvårdande insatser i vid mening. Jag vill fråga vad detta är. Trygghetsförsäkringarna och skogsbilvägarna betalas på annat sätt. Regionalpolitiken är det inte en enskild närings skyldighet att betala. Vilka övriga allmänna insatser anser statsrådet att skogsvårdsavgiften skall betala? Jag har inte bett om någon fördelning av utbetalningarna. Jag påpekar att i Östergötland är det bara 8 26 som går tillbaka enligt vårt sätt att räkna. I Smålandslänen är det 8 26, i Blekinge 12 Zo och i Älvsborgs län 11 96. Anser Mats Hellström det rimligt att skogsägarna i Östergötland skall skicka i väg 20 milj.kr. till regionalpolitik och statlig myndighetsutövning? Tror Mats Hellström att staten förvaltar dessa pengar bättre än vad enskilda skogsägare gör? Anser Mats Hellström det rimligt att skogsägarna som yrkesgrupp grovt särbehandlas? Jag vet att många är intresserade av svaret på dessa frågor.
Fru talman! Det är självklart att skogsbruksvärdena är högst på de bästa fastigheterna, som är belägna i södra Sverige och tillhör privatpersoner. Därför kommer största delen av skogsvårdsavgifterna från privata skogsägare i södra halvan av Sverige. Det låg bakom de exemplifieringar Anna Wohlin-Andersson gjorde. Avgiften används för att bekosta bidrag till skogsbruket, men också till forskning, till den översiktliga skogsinventeringen, till trygghetsförsäkring och till mycket annat. Därför är det inte möjligt, som vi ser det — och det har riksdagen instämt i så sent som i våras — att tänka sig den koppling som låg bakom frågan, där man skulle få tillbaka lika mycket i bidrag som man har betalat i avgift. Nyttan av forskningen och de andra skogsinsatserna kommer ju skogsägarna och skogsbruket till godo på annat sätt. Jag vill säga att skogsvårdsavgiften är ett viktigt medel för oss i Sverige att kunna ha ett bra skogsbruk. Vi har också det. Om vi jämför oss med andra länder törs vi säga att vi har en väsentligt bättre skogsvård och sköter vår skog på ett bättre sätt än man gör på andra håll. Där medverkar de resurser skogsvårdsavgiften skapar. Vi skall inte urholka det som är bra med vår skogsvård.
Fru talman! Vi har ett bra skogsbruk, säger Mats Hellström. Ja, men det har inte blivit bättre av skogsvårdsavgiften. Om de enskilda människorna hade fått behålla skogsvårdsavgiften hade de själva kunnat göra större insatser i sin skog. Vi hävdar inte att bidragen skall betalas tillbaka fullt ut. Vi hävdar att skogsvårdsavgiften skall avskaffas. Och de få bidrag som vi räknar oss till godo skall också avskaffas. Denna rundgång i maskineriet som socialdemokraterna tror på har vi i centern aldrig trott på. Det finns forskare som räknat ut att på en omloppstid av 80—100 år betalar en skogsägare 40 260 av nettot vid avverkning i skogsvårdsavgifter. Det är inte rimligt att belasta en enskild näring på det viset. Pengarna skulle göra mycket större nytta om de fick stanna hos skogsägarna — nytta regionalpolitiskt, nytta i form av mera jobb i skogen där de enskilda skogsägarna har sitt fögderi. Vi kan då gärna avskaffa de bidrag vi har i dag.

Fru talman! Agne Hansson och Lennart Brunander har frågat mig vilka åtgärder regeringen kommer att vidta för den framtida livsmedelskontrollen. Inom regeringskansliet pågår för närvarande slutarbetet med det förslag om en reformerad och förstärkt livsmedelskontroll som regeringen avser att lägga fram vid årsskiftet. Innehållet i förslaget kommer att offentliggöras när det lämnas till lagrådet i mitten av december. De frågor som tas upp om ansvarsfördelningen mellan olika kontrollmyndigheter, ambitionsnivån för kontrollen samt inriktningen och finansieringen av den framtida livsmedelskontrollen kommer jag därför att återkomma till inom kort.

Fru talman! Jag tackar jordbruksministern för svaret. Vi fick inte veta någonting om hur det skall bli bättre eller vad som är fel. Att det skall komma någonting visste vi förut. När vi fick en ny livsmedelspolitik i mitten av 1980-talet var det för att vi skulle lägga mer vikt vid livsmedelskvalitet. Vi trodde att det också skulle bli bättre kvalitet. Vi har sedan dess haft många diskussioner om vilka krav vi skall ställa på livsmedel i olika sammanhang, vilka krav vi skall ställa på importerade livsmedel osv. För någon timme sedan hade vi en diskussion här i kammaren där socialdemokrater och folkpartister sprang ifrån en ganska vettig ståndpunktii detta avseende och tyckte att detta med kvalitet var mindre viktigt än frihandel. Det är som det är. Min fråga kom till efter ett inslag i Radioekot om att livsmedelskontrollen ute i kommunerna kraftigt försämrats under 1980-talet. Det går stick i stäv mot de utfästelser som gjorts. Jag skulle vilja få ett besked av jordbruksministern om vad som varit orsaken. Är orsaken att staten lagt över en mängd uppgifter på kommunerna, så att de inte hinner med det de egentligen skall göra? Vilka åtgärder avser jordbruksministern vidta för att just denna del skall fungera bättre? Jag vet inte om detta kommer att beröras så mycket i den proposition jordbruksministern talar om. Där kommer man väl snarare att ta upp om funktionen skall ligga på det centrala planet. Det viktiga för konsumenten är att livsmedelskontrollen fungerar i praktiken, ute hos dem som hanterar livsmedel nära konsumenten.

Fru talman! Jag vill tacka jordbruksministern för svaret. Vi har höga krav på att livsmedlen skall vara av god kvalitet här i landet. Bra mat är bra för folkhälsan. Det är naturligtvis bra att vi har höga krav i detta fall. Men lika viktigt är att vi lever upp till intentionerna bakom lagstiftningen. Uppenbarligen gör vi inte det, enligt de rapporter vi har fått från konsumentverket. Det framgår av de frågor Lennart Brunander och jag har ställt hur livsmedelskontrollen successivt har försämrats under hela 1980-talet. Detta för med sig att många människor blir oroliga. En av de orsaker som angetts av konsumentverket är resursbrist ute i kommunerna. Detta blir då en skatteutjämningsfråga, om det är i glesbygden som bristen på resurser är störst. Det finns en oro ute hos konsumenterna. Jag tror att det skulle vara värdefullt om jordbruksministern nu kunde svara på om regeringen är beredd att uppfylla intentionerna i lagstiftningen och om vi också i fortsättningen skall ha höga ambitioner på detta område. Även om vi skall få ett besked av ministern senare i december frågar jag: Har jordbruksministern planerat för att vi skall kunna behålla beredskapen när det gäller en hög livsmedelskvalitet och för att vi skall leva upp till våra ambitoner på detta område? Det vore värdefullt att få ett besked i denna fråga.
Fru talman! När det gäller de mer konkreta frågorna om kontrollens utformning kommer dessa självfallet att redovisas för riksdagen om några veckor, när lagrådsremissen kommer. Jag tror inte att någon av frågeställarna har tänkt sig att jag skulle svara på frågor rörande detta nu. Lennart Brunander tog upp frågan om importerade livsmedel. Agne Hansson har ställt en separat fråga om importerade livsmedel, som jag kommer att besvara om några minuter. Jag tar upp detta ämne i samband med mitt svar på Agne Hanssons fråga. Låt mig i stället besvara frågan om varför kontrollen blivit sämre — om den nu har blivit sämre. Det är alldeles klart att det har blivit färre provtagningar. Det visar livsmedelsverkets egna undersökningar. Mitt svar till Lennart Brunander är att vi under 1980-talet har skärpt kraven på livsmedel på olika sätt, både från konsumenter och från samhället i dess helhet. Förbättringar har också skett i en rad avseenden. Samtidigt har produktionstekniken förändrats snabbt. Det som nu måste förändras är kontrollen av att de högre kvalitetskrav vi som konsumenter ställer och som samhället som helhet ställer uppfylls. Där ligger ett skäl till att kontrollen i dag måste skärpas avsevärt och även utökas till nya områden. Svaret på Agne Hanssons fråga är att vi skall arbeta för att inte bara behålla den höga kvaliteten utan också utveckla den vidare. Våra skärpta krav har lett till förbättringar av livsmedlen i många avseenden. Men själva kontrollapparaten har inte följt med. Man måste självfallet få en samstämmighet mellan kontrollen och de krav vi ställer.
Fru talman! Det låter ganska bra att jordbruksministern ändå är medveten om detta och är beredd att se till att det fungerar. Men slutsatsen att de skärpta kraven skulle ha lett fram till en försämrad livsmedelskontroll är kanske inte helt riktig. Det har sagts att man gjort betydligt färre livsmedelskontroller än tidigare. Att de skärpta kraven i övrigt har gett konsumenten bättre livsmedel må vi verkligen hoppas. Men man har inte kunnat följa upp detta med kontroller. I stället har antalet kontroller blivit mindre. Det är allvarligt, och det är detta jag reagerade mot. Om vi skall kunna vara säkra på att de intentioner som riksdagen har givit uttryck åt på detta område följs upp vill det till att livsmedelskontrollen inte blir mindre i omfattning, utan att den i varje fall kan behållas på samma nivå som i början av 80-talet.
Fru talman! Det är omöjligt att kräva mer detaljerade svar. Det har ingen av oss frågeställare gjort heller. Jag noterar med tillfredsställelse att jordbruksministern säger att han är beredd att hålla en hög ambition i detta avseende även fortsättningsvis. Detta bör kunna lugna konsumenterna. Vi får hoppas att propositionen har ett innehåll som svarar mot jordbruksministerns ambitioner. Jag tog upp en av orsakerna till den försämrade livsmedelskontrollen, nämligen en eventuell resursbrist. Det är kanske inte direkt jordbruksministerns område. Jag vill emellertid understryka att det är viktigt med en rättvis resursfördelning från statsmakternas sida, om man skall kunna motsvara de goda ambitionerna i detta fall.

Fru talman! Agne Hansson har frågat mig vilka åtgärder regeringen vill vidta för att skärpa villkoren för import av livsmedel. Det var alltså till svaret på denna fråga jag hänvisade i den förra frågedebatten. Den utgångspunkt som finns för kontrollen av livsmedel är att de krav från hälsosynpunkt som vi ställer på såväl importerade som svenska produkter är lika. Kontrollen av bl.a. förekomst av bekämpningsmedelsrester sker både för importerade och inhemska vegetabilier med samma metoder. Sålunda skall samma krav ställas av hälsoskäl på varor som importeras som på hemmaproducerade varor när det gäller dessas egenskaper. Utöver hälsooch konsumentaspekter ställs också av andra skäl skilda krav på produktionsmetoder i olika länder. I den mån produktionsmetoderna skiljer sig till följd av olika krav på t.ex. den yttre miljön eller arbetsmiljön gäller naturligtvis för jordbruket lika väl som för industrin att våra högre miljöambitioner inte i sig kan grunda krav på importstopp. Här finns sedan länge internationella regler om handeln i GATT, som gäller lika för varor, vare sig de tillhör jordbrukseller industriområdet. I den lagrådsremiss om livsmedelskontrollen som vi nu förbereder inom jordbruksdepartementet behandlas de frågor som Agne Hansson tar upp om hur den framtida kontrollen av såväl importerade som inhemskt producerade livsmedel bör utformas. Innehållet i förslaget kommer att offentliggöras när det lämnas till lagrådet i mitten av december.

Fru talman! Jag vill tacka jordbruksministern för svaret. Men efter detta svar är jag naturligtvis inte längre lika optimistisk inför framtiden. Svaret visar att jordbruksministern nu ansluter sig till socialdemokraterna i riksdagens skatteutskott, som vill gå den mindre miljövänliga vägen. Min fråga rörde framför allt produktionsmetoder som påverkar miljön. Jag tog lökodling på Öland som exempel. På Öland odlas lök som varken är strålbehandlad eller behandlad med groddningshämmande preparat. Vi importerar emellertid också lök som behandlas på ett sådant sätt. Därmed lurar vi i grunden konsumenterna. De tror ju att de hela tiden får lök av samma kvalitet. Vi sätter dessutom lökodlarna, i det här fallet på Öland, i en ohållbar situation. Är detta verkligen rimligt, jordbruksministern? Det måste väl ändå vara ett konsumentintresse att ha ett bättre importskydd för t.ex. lök? Det finns andra länder som har högre skyddstullar för lök. Är jordbruksministern beredd att höja tullavgiften och förlänga tullperioderna? Är ministern vidare beredd att i förhandlingarna med GATT verka för att vi skall hålla samma ambitionsnivå och ställa samma krav på andra länder som vi ställer inom landet, eller skall man ge upp arbetet med att påverka — som socialdemokraterna i riksdagen i dag har varit beredda att göra?
Fru talman! Agne Hanssons uppläggning visar att det ingalunda enbart är omsorg om konsumenterna och deras hälsa som har betingat denna debatt, utan också en omsorg om producenterna och att de inte skall drabbas av alltför besvärliga konkurrensvillkor. Detta var ganska upplysande. Uppläggningen skilde sig från den som man hade i debatten om äpplen och päron. När jag hörde en del av argumenteringen tidigare i dag, blev jag något förskräckt. Det hävdades att de GATT-regler som finns och det som majoriteten i riksdagen beslutar inte skulle innebära att det ställs hälsokrav på produkterna. Agne Hansson visade emellertid nu med sitt inlägg att det inte enbart handlar om hälsan. Nu vill han även ha ett ökat tullskydd. Kontrollen av varor och livsmedel skall vara lika beträffande innehåll, egenskaper och hälsoaspekter för såväl importerade som inhemska produkter — vare sig det gäller lök eller någon annan vara. I den mån det brister när det gäller möjligheter att kontrollera och när det gäller resurser skall man förvisso ta mycket seriöst på det. Man skall då diskutera detta som en resursfråga och en fråga om möjlighet att göra en bättre kontroll. Detta är vad vi avser att göra i den lagrådsremiss som skall ske. Det är en sak. En annan sak är att säga att man skall skydda odlarna, eftersom odlarna utomlands inte har att uppfylla lika hårda allmänna miljökrav. De kan därför använda andra medel än man kan göra i vårt land. I det avseendet skiljer sig emellertid inte livsmedlen på något sätt ifrån andra produkter som det bedrivs handel med. Det vet rimligen centerpartiet. Exempelvis Storbritannien har kanske sämre arbetsmiljökrav i verkstadsindustrin än vad vi har i Sverige. Man kan därför säga att de svenska verkstadsproducenterna åläggs en högre kostnad. Detta förhållande ger emellertid inte Sverige möjlighet att stoppa import av verkstadsprodukter från Storbritannien. Det är emellertid på precis det sättet man nu vill göra genom att skydda producenter av livsmedelsvaror. Man hävdar då att det finns ett hälsomotiv i bakgrunden. Hälsomotivet handlar emellertid om vad maten innehåller, och i det fallet skall kontrollen vara lika.
Fru talman! Jag kan inte förstå att det skall behöva vara någon skillnad. I detta avseende sammanfaller ju konsumenternas krav på hög livsmedelskvalitet med producenternas villkor. Detta handlar i grunden om livsmedelskvaliteten, och det var från den utgångspunkten jag ställde min fråga. Av jordbruksministerns svar framgår att han inte är beredd att arbeta, i den position han har i förhållande till andra länder, för att påverka dem så att vi skulle kunna få samma höga kvalitet på de importerade produkterna som på dem som vi producerar här i landet. Jag beklagar detta. Har regeringen verkligen inte större ambitioner på detta område? Är ni beredda att lämna konsumenterna i ovisshet om vad de skall äta?
Fru talman! Jag tycker inte att Agne Hansson skall tala om att ”lämna konsumenterna i ovisshet om vad de skall äta”. Varför skall man skapa en onödig oro på den punkten? När det gäller kontrollen av vegetabilier gör vi i dag flera stickprov på importerade produkter än på inhemska, och man mäter på samma sätt. Det är felaktigt att man skulle släppa hälsokraven därför att det rör sig om importerade varor. Det blir inte bättre av att man vill koppla in producentintressen, och därigenom skjuter konsumenternas oro för hälsa framför sig. Vi tar allvarligt på konsumenternas hälsa. Därför vill vi skärpa livsmedelskontrollen, som jag sade, både för importerad mat och för inhemskt producerad mat. Det är det viktiga beskedet till konsumenterna. De skall inte behöva känna oro på den punkten. Vi avser också att i internationella förhandlingar verka för att matkvaliteten skall bli bättre. Det gäller då att skilja på vad som är konsumentintressen och vad som är producentintressen. Om man inte gör den åtskillnaden lär internationella förhandlingar inte kunna lyckas.
Fru talman! Ja, jordbruksministern, jag måste då återgå till mitt exempel i denna fråga. Hur skall konsumenterna t.ex. kunna veta vilken behandling och vilka odlingsmetoder som den lök de äter har varit utsatt för? Vilket besked har jordbruksministern att komma med? Kan jordbruksministern säga till mig som konsument att jag kan vara helt säker på att jag äter en lök med samma höga kvalitet som den som odlas på Öland, om jag konsumerar en lök som är importerad? Det är uppenbart att de skilda odlingsmetoderna i dag gör att det finns andra restprodukter i de importerade varorna.
Fru talman! Jag har två saker att säga när det gäller lök. Det ena är att vi återkommer i propositionen till de mera konkreta metoderna när det gäller kontroll. Det andra är att jag i somras träffade en överenskommelse med samtliga stora organisationer och företag inom den svenska handeln. fr.o.m. den 1 juli i år skall man ursprungslandsmärka lösvikt av frukt och grönsaker i alla affärer i Sverige — såväl i stora som i en del mindre handelskedjor. Det innebär att det i dag i affärerna skall finnas angivet om det är svensk, holländsk eller t.ex. spansk lök. Jag tror att Agne Hansson och jag och alla andra som är engagerade i frågan kan göra en insats genom att gå ut i affärerna och se efter i vilken utsträckning man lever upp till den överenskommelse som handeln träffade med mig i somras. Från början var det rätt knapert. Det har gått bättre under hösten. Jag tror nog att det finns skäl att påminna handeln om den här överenskommelsen. Utöver vad som kan komma ut av det vi talar om i propositionen, kan den intresserade konsumenten lära sig vilka metoder som används i olika länder. Det skall i dag finnas besked i handeln om det är svensk lök eller holländsk lök.
Fru talman! Jag förstår nu att det förslag som kommer innebär att jordbruksministern är beredd att skärpa kontrollen. Det tycker jag är bra. När det gäller märkningen får konsumenterna i de flesta fall — eller skall få enligt ambitionen — besked om varifrån produkten, i detta fall löken, kommer. Beskedet sträcker sig emellertid inte längre. Det är tydligen så att vi måste finna oss i att få äta lök som är strålbehandlad och behandlad med groddningshämmande preparat. Regeringen har tydligen inte ambitionen att ta ytterligare miljösteg. Det beklagar jag.

Fru talman! Eva Goés har frågat miljöoch energiministern om det i de fjällnära skogarna kan utgå bidrag till ett i frågan skisserat anpassat skogsbruk. Arbetet i regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. För skogsbruket i det område som av riksdagen har definierats som fjällnära gäller enligt skogsvårdslagen särskilda begränsningar och aktsamhetsregler som bl.a. bygger på ställningstagande av riksdagen. Varje slutavverkning kräver tillstånd av skogsvårdsstyrelsen oavsett om avsikten är att ändra markanvändningen eller att fortsätta med skogsbruk. Skogsvårdsstyrelsen skall vägra tillstånd om en avverkning skulle medföra risk för nedflyttning av fjällgränsen eller om man bedömer att det inte skulle kunna skapas en ny skog efter avverkningen. När tillstånd ges kan skogsvårdsstyrelsen föreskriva olika villkor i fråga om hänsyn till skilda intressen. Myndigheternas kontroll över att avverkningarna sker med all den hänsyn som föreskrivs i lag är mot denna bakgrund starkare i de fjällnära skogarna än i resten av landet. Härtill kommer att byggandet av skogsvägar är särskilt reglerat i syfte att undvika ett onödigt tätt vägnät. Samtliga de begränsningar som jag nu har redovisat skall tålas av markägaren utan någon ekonomisk ersättning. I det område som Eva Goés behandlar i sin fråga kan det dock lämnas bidrag till bl.a. återväxtåtgärder och skogsvägsbyggande. För bidragen gäller den begränsning att åtgärden inte får skada viktiga natureller kulturvårdsintressen eller viktiga intressen för rennäringen. Men det finns också sedan den 1 juli i år generellt möjlighet att lämna vissa bidrag till direkta naturoch kulturvårdsåtgärder i anslutning till skogsbruksåtgärder. Eva Goés nämner i sin fråga möjligheten att besluta om naturreservat enligt naturvårdslagen. Jag kan nämna att det därutöver är möjligt för länsstyrelsen, eller kommunen i vissa fall, att träffa avtal med markägaren om särskild skötsel av ett område mot ersättning eller utan ersättning. Enligt min mening är de regler som kan tillämpas för skogsbruk i de fjällnära områdena utformade på sådant sätt att de i allt väsentligt tillgodoser de intressen som Eva Goés nämner i sin fråga. Det skall alltså inte behövas några ytterligare statsbidrag för detta ändamål.

Fru talman! Jag ber att få tacka för svaret. Jag förväntade mig att få svaret att vissa bidrag utgår för naturoch kulturvårdsintressen. Jag undrar just om inte de bidragen skulle kunna omformas till att hjälpa människor att inte avverka. Jag har ställt min fråga med tanke på de människor som bor i västra Jämtland. Man vet att där utnyttjas 5:3-bidraget i en zon på 600 m upp i fjällvärlden. Det är alldeles för högt i västra Jämtland, precis som det är på många andra ställen i Sverige. Så länge bidrag till skogsbruket finns måste samtliga skogsägare i enlighet med zonbestämmelserna betraktas som likvärdiga. Däremot kan och bör bidragen som gör skogsbruket lönsamt även i ur virkessynpunkt olönsamma bestånd förändras. Bidragen borde inriktas mot skogsbestånd av högt bevarandevärde som skonas från avverkning. Bidragsbeloppet skulle förslagsvis i det aktuella fallet motsvara vad det skulle kosta staten om dagens bidragsbestämmelser tillämpades för t.ex. 5:3-skog, skogsbilvägar, markberedning och dikningskostnader, dvs. en omvänd form av bidrag. Genom att omforma 5:3-bidraget blir det stimulans till självverksamma skogsägare att bevara naturvärden och bibehålla en levande landsbygd. Dagens virkessituation gör det svårt för självverksamma ägare att erhålla god lönsamhet i konkurrens med andra genom att sälja skogen och därmed förstöra naturvärden. Den statliga bidragsnormen skall inte stimulera till att krossa vårt ännu kvarvarande, ursprungliga och enhetliga ekosystem. Många av våra marker har otvivelaktigt större betydelse för livet och framtiden än den ekonomiska trångsynthet som styr dagens avverkningsplaner. Markägarna skall naturligtvis få behålla rätten att äga och bruka marken till husbehov enligt naturreservatsföreskrifterna.
Fru talman! 5:3-bidraget har redan, som Eva Goés nämnde, i flera omgångar fått förändrad inriktning, senast med tillämpning från detta år. Ur detta bidrag kan man nu ge ekonomiskt stöd till direkta naturoch kulturvårdsåtgärder. Jag kan inte se annat än att den förändring som är på gång av bidraget, och vad jag i övrigt redovisade, stämmer väl med den inriktning Eva Goés önskar. Vi menar att en del av dessa åtgärder skall kunna vidtas, och att ägaren får tåla att det sker begränsningar utan att han får ersättning för det. I övrigt anser jag att lagstiftningen och de bidragsformer vi har ger utrymme för att arbeta med den inriktning som Eva Goés har förordat.
Fru talman! 5:3-bidraget infördes 1979 och skulle finnas i femton år. Det innebär att det är sex år kvar. Vi ser då risken att man försöker utnyttja dessa 5:3-bidrag maximalt. Det är detta vi vill undvika. I stället tycker vi att bidraget borde omformas till att bevara skog. Jag tycker att det är en bra början när ni säger att bidraget går till naturoch kulturvård. Men jag skulle vilja ha exempel på om bidraget kan användas just för att bevara skog.

Fru talman! Marianne Andersson har frågat mig om regeringen kommer att öka antalet utbildningsplatser för att tillgodose den ökande efterfrågan på miljöoch hälsoskyddsinspektörer. Det är utan tvivel så att behovet av personal inom miljöskyddsorganisationen har ökat. Nya tjänster beräknas tillkomma hos kommunerna för att ta hand om de vidgade uppgifter dessa fått enligt miljöskyddslagen. Samtidigt står den statliga organisationen inför en utbyggnad, och industrin ökar sin rekrytering av personal med miljöutbildning. Något förslag om utbyggnad av hälsooch miljövårdsutbildningen har dock inte förts fram till regeringen i anslagsframställningarna för budgetåret 1989/90, av universitetet i Umeå eller av UHÄ. Utbildning av personal för miljöskyddsorganisationen sker inte enbart genom hälsooch miljövårdslinjen i Umeå. Andra viktiga grupper som kan rekryteras till detta område är t.ex. civilingenjörer med lämplig inriktning, såsom kemiteknik och naturvetare. Vid en överläggning i förra veckan med företrädare för olika berörda myndigheter och organisationer, som miljöoch energidepartementet inbjudit till och där även utbildningsoch civildepartementen deltog, belystes de problem som personalsituationen inom miljöområdet just nu innebär. Där underströks att det inte bara är en fråga för stat och kommun att kunna rekrytera tillräckligt många utbildade, utan att det också i stor utsträckning gäller att kunna behålla den personal man har. Det handlar då inte bara om sådana generella förhållanden som löneoch arbetsmiljöfrågor, utan också om t.ex. möjligheterna för de anställda att kunna utvecklas i arbetet genom fortbildning och vidareutbildning. Regeringen har uppmärksammat de frågor som Marianne Andersson har Prot. 1988/89:36 väckt. Om antalet antagningsplatser på miljöoch hälsoskyddslinjen kom 1 december 1988 = meratt förändras nästa budgetår är en fråga som jag i dag inte kan uttala mig

Fru talman! Jag vill tacka utbildningsministern för svaret på min fråga, även om jag måste säga att jag fortfarande har farhågor inför den framtida tillgången på utbildad personal inom detta område. Det är riktigt att det inte har förts fram förslag om utbildningsplatser i anslagsframställan från Umeå universitet, eftersom man där tydligen inte uppmärksammat denna fråga förrän efter det att anslagsframställan lämnats in. Men man har faktiskt lämnat en skrivelse i ämnet till regeringen. Det är självfallet viktigt att stat och kommun skall försöka behålla sin personal, men det är mycket svårare med den stora konkurrens som finns i dag, som dessutom kommer att öka. Jag tycker att detta är mycket starka skäl för en utökad utbildning. Från Kommunförbundet finns också förslag om en snabbutbildning för att möta det mest akuta behovet. Det skulle vara en ettårig specialutbildning för människor med akademiska kunskaper i biologi eller teknik. Jag skulle vilja fråga utbildningsministern hur han ser på just den frågan. Bristen på miljöoch hälsoskyddsinspektörer blir alltmer akut. I dag finns det 62 utbildningsplatser. Redan nu är efterfrågan vida större än tillgången. Kommunerna kommer nästa år att inrätta 200-300 tjänster, och länsstyrelserna behöver ett hundratal. Detta med industrin tog utbildningsministern upp, och det är riktigt att det är ett utökat intresse därifrån. Jag tycker att dessa tre förhållanden tillsammans är absoluta skäl för att man omedelbart måste ta itu med det här problemet och utöka utbildningen. Har vi faktiskt fattat beslut om att kommunerna skall ha ett utökat tillsynsansvar är det ett oavvisligt krav och en skyldighet att riksdag och regering också tillgodoser behovet av utbildningsplatser.
Fru talman! Jag tycker att Marianne Andersson har nämnt en intressant möjlighet, att ge en påbyggnadsutbildning för personer som har en grundläggande utbildning som är lämplig att bygga vidare på. Skulle det komma något förslag från någon högskola om en lokal linje med det innehållet anser jag att det bör studeras uppmärksamt.
Fru talman! Jag tackar för det beskedet och tänker verkligen ta det till mig. Sedan får man hoppas att det kommer ett sådant förslag, och det går kanske också att påverka så att det kommer en sådan framställan, så att vi får den här påbyggnadsutbildningen. Det handlar om ett komplement. Linjen i sig är treårig och löser egentligen inte de problem som vi har. Men jag anser fortfarande att antalet platser på miljöoch hälsoskyddslinjen bör utökas — man bör göra båda sakerna. Den här påbyggnadsutbildningen är viktig för att kunna möta det akuta behovet.

OM Udd Fru talman! Lena Boström har frågat invandrarministern om det finns m äldreinvandrares språkproblem några planerade åtgärder som speciellt vänder sig till äldre invandrare för att hjälpa dem med bl.a. språkfrågor och för att bryta den isolering som många av dem lever i. Frågan har överlämnats till mig. Det är viktigt att samhället kan erbjuda även de äldre invandrarna en god utbildning. Detta sker enligt min mening bäst genom att det reguljära utbildningssystemet utnyttjas i första hand och att särlösningar undviks så långt det är möjligt. Det finns därför inga speciella utbildningsinsatser som riktar sig enbart till invandrare över 60 år. Några sådana planeras ej heller. Invandrare över 60 år har rätt till svenskundervisning antingen inom ramen för svenskundervisning för vuxna invandrare eller inom grundvux på samma villkor som gäller för yngre. Motsvarande gäller fortsatt svenskundervisning inom ramen för t.ex. komvux. Studieförbunden strävar genom sin verksamhet efter att bryta isolering och ensamhet. Studieförbunden riktar sig ofta med speciella erbjudanden till både äldre och yngre invandrare, ibland i samarbete med invandrarorganisationer. Jag är medveten om att det på sina håll föreligger brist på tolkar. Genom de utbildningsinsatser som görs ökar dock antalet tolkutbildade personer successivt.

Fru talman! Jag ber att få tacka utbildningsministern för svaret. När vi pratar om invandrare och flyktingar tänker vi oftast på unga, relativt välutbildade, friska människor. Det är lätt att glömma bort att vi här i Sverige för närvarande har över 115 000 invandrare som är 60 år eller äldre, och den gruppen blir bara större och större för varje år. Majoriteten i den gruppen är kvinnor. De har många gånger följt med sin man eller sin familj och socialt varit helt hänvisade till dessa kontakter. Ändras sedan familjebilden blir dessa kvinnor mycket isolerade. Blir en äldre invandrare hänvisad till ett ålderdomshem eller någon annan form av boende för äldre kan problemen bli enormt stora, eftersom bristande språkkunskaper gör det nästan omöjligt med sociala kontakter. Jag har träffat invandrarkvinnor som inte har talat med någon på flera veckor eftersom de inte har haft någon som har förstått deras språk. Man får förutsätta att dessa äldre invandrare aldrig återvänder till sitt hemland. Därför är det angeläget att på något sätt försöka hjälpa dem, så att de kan lära sig svenska så att de åtminstone kan en vardagssvenska som gör livet något så när drägligt för dem. Jag tror det är absolut nödvändigt att försöka få till stånd någon form av uppsökande verksamhet beträffande den här gruppen invandrare. Möjligen kan man också på något sätt få pensionärsorganisationerna engagerade i den här frågan. Det handlar om en spärr som vi måste bryta. Vi måste på något sätt komma åt problemet. Ekonomiskt tror jag det är svårt för studieförbunden och TI. komvux att klara detta inom sina ramar. Vi måste hitta nya vägar för att bryta den här gruppens språkliga isolering, som i längden innebär en mycket svår social isolering.
Fru talman! Jag anser att Lena Boström själv har angett lämpliga vägar att lösa det här problemet, t.ex. att pensionärsorganisationerna försöker att rekrytera elever till studiecirklar. Bildningsförbunden själva kan också välja den vägen. Jag vill slutligen nämna att elever över 60 år givetvis också är välkomna till den kommunala vuxenutbildningen och att utbildningen där är avgiftsfri. Jag ser ingen nackdel i att i en utbildning blanda deltagare av olika åldrar.

Fru talman! Jag vill tacka utbildningsministern för svaret på även denna fråga. Orsaken till frågan är att jag nåddes av en sorts nödrop från de blivande dietister, ekonomioch internatföreståndare som läser vid linjen för kostoch näringsekonomi i Uppsala, alltså den gamla utbildningen på 100 poäng. De protesterade mot att den gamla påbyggnadsutbildningen om 20 poäng i kostadministration resp. kostterapi läggs ner redan läsåret 1989/90. Därmed förlorar den sistnämnda gruppen sin möjlighet till påbyggnadsutbildning. Denna grupp kommer därför i underläge både gentemot dem som gått den gamla utbildningen och gentemot dem som går den nya linjen för kostekonomi och kostterapi om 120 poäng. Orsaken till detta beslut var säkerligen ett misstag från UHÄ:s sida. Man hade där inte tillräckligt uppmärksammat att det finns en grupp som först i vår går ut sin sista termin. Det står i utbildningsutskottets betänkande 1985 89:36 tolkar åtminstone jag detta. 1 december 1988 Det här misstaget bör rättas till så att inte en liten grupp kommer i kläm. 70 GS Eftersom det nu inte har gått att fylla alla nybörjarplatser på den nya utbildningslinjen bör det finnas outnyttjade resurser som skulle kunna användas till att anordna undervisning på den gamla påbyggnadslinjen även under budgetåret 1989/90. Frågan skulle alltså kunna lösas utan att extra resurser tillförs. Jag hoppas att regeringen visar förståelse för den här gruppen som uppenbarligen kommit i kläm mellan den nya och den gamla utbildningen, och att regeringen medger att medlen kan användas på detta sätt. Jag skulle vilja ha ett besked från utbildningsministern när det gäller just detta.
Fru talman! Jag har också förståelse för den här gruppens problem, och jag skall försöka prestera en lösning. Men eftersom detta kommer att utgöra en del i budgetarbetet måste jag ändå be att få lämna besked i samband med att budgetförslaget offentliggörs.
Fru talman! Jag ser med förväntan fram mot detta, och jag skall verkligen se efter om det kommer ett sådant förslag som öppnar en möjlighet för denna grupp till påbyggnadsutbildning. Jag vill återigen vädja till regeringen att verkligen visa den här förståelsen.

Fru talman! Sten Andersson i Malmö har frågat mig om jag är medveten om att den nya grupp som skall föreslå miljöåtgärder i västra Skåne ökar risken för dubbelarbete och vilka åtgärder som jag är beredd att vidta för att förhindra detta. I den miljöpolitiska propositionen framhålls bl.a. betydelsen av regionala miljöanalyser. Genom regeringsuppdrag till länsstyrelserna och naturvårdsverket skapas förutsättningar för en bättre bild av de regionala miljöproblemen i ett nationellt perspektiv. För vissa regioner har det emellertid bedömts vara nödvändigt med en fördjupad analys av miljöproblem och nödvändiga åtgärder. I propositionen anges västra Skåne som en sådan region. Regeringen har också i regeringsdeklarationen markerat att särskilda åtgärder avses sättas in i speciellt utsatta regioner, t.ex. västra Skåne. Bildandet av en särskild grupp som skall lämna förslag till åtgärder för att komma till rätta med miljöproblemen skall naturligtvis ses som en förstärkning av de resurser som regionen förfogar över. Länsstyrelsen och regionens 79 kommuner kommer att delta i detta arbete, och man kommer självfallet att utnyttja de utredningar och program som redan har tagits fram. Gruppens arbete kan ses som ett geografiskt avgränsat projekt som kompletterar de generella miljöpolitiska åtgärderna och som genom samordnade, tidsbestämda och målinriktade insatser skall lösa problemen så effektivt som möjligt. Sten Anderssons oro för dubbelarbete är således obefogad.
Fru talman! Hösten 1987 bildade landshövdingen i Malmöhus län en miljöplanegrupp, som fick till uppgift att utreda miljöproblemen och föreslå åtgärder samt beräkna vad dessa skulle komma att kosta. Detta skedde mot bakgrund av den mycket dåliga miljön i västra Skåne. Under året har denna grupp presenterat delrapporter, och man kommer inom 14 dagar att framlägga en slutrapport. Man har i stort sett utrett miljön i, runt och över västra Skåne. I denna grupp har ingått representanter dels från länsstyrelsen, dels från de politiska partierna. Man har nu, som två av statsrådets kolleger nämnde häromdagen, hyllkilometer med material, och man vet exakt var problemen finns. Det man nu väntar på är de insatser som statsrådet är beredd att göra på basis av den här rapporten. Vi fick i söndags läsa i tidningarna att nu skall här bildas en ny miljödelegation. Det är tydligt att den enbart kan komma fram till exakt samma resultat som den nu befintliga miljöplanegruppen har kommit fram till. Vi vet om att problemen är stora när det gäller miljön i Skåne. Men att tillsätta en ny delegation förbättrar på intet vis läget när det gäller de här problemen. Detta är det klassiska exemplet på att inte vilja göra någonting, utan i stället fortsätta att utreda och utreda till ingen nytta.
Fru talman! Jag upprepar att Sten Andersson i Malmö oroar sig i onödan. Vi är överens om att det finns mycket stora problem i västra Skåne och att det där behövs särskilda insatser. Jag tycker inte att Sten Andersson skall hänga upp sig på byråkratiska argument i diskussionen om vilken instans som skall göra vad. Länsstyrelserna och kommunerna liksom naturvårdsverket skall delta i detta arbete, och allt det material som finns skall utnyttjas. Uppgiften för den här delegationen är att mobilisera alla goda krafter för att åstadkomma mer intensiva och effektiva åtgärder än de som traditionella metoder så att säga inbjuder till. Vi har från Göteborg mycket goda erfarenheter av det här sättet att arbeta. När det projektet drogs i gång för ett år sedan, kom de som numera deltar med liv och lust i arbetet med precis samma invändningar. Jag är övertygad om att också gruppen i västra Skåne kommer att bli en tillgång för hela västra Skåne och även för dem som har en aktiv roll inom delegationens arbete.

Fru talman! Men poängen är ju, fru statsråd, att man i den grupp som i dag finns, och som har funnits under drygt ett år, anser att man har färdigutrett allting. Vi vet exakt var miljöproblemen finns och vilka de är nere i Skåne. Nog vore det väl bättre att ta del av gruppens slutresultat, som kommer om 14 dagar, och med det som bas föreslå konkreta åtgärder och ställa pengar till förfogande, än att starta en ny grupp som inte kan komma fram till något annat resultat än det vi redan har? När det sedan gäller berömmet för den här typen av delegationer som statsrådet här ger uttryck för, vill jag säga att jag i söndags läste i tidningen att chefen för naturvårdsverket, Valfrid Paulsson, inte var helt överförtjust över denna verksamhet.

Fru talman! Sören Norrby har med anledning av naturvårdsverkets avfallsutredning frågat mig när jag avser återkomma i avfallsoch återvinningsfrågorna. Som Sören Norrby mycket riktigt säger i sin fråga, har regeringen gett naturvårdsverket i uppdrag att utvärdera de erfarenheter som gjorts inom avfallsoch återvinningsområdet samt studera de tekniska och ekonomiska förutsättningarna för en ökad återvinning och andra åtgärder inom återvinningsområdet. Uppdraget har redovisats till regeringen och har under sommaren och hösten remissbehandlats. Inom regeringskansliet pågår för närvarande arbetet med utvärdering och konsekvensanalys av olika åtgärdsförslag. Sören Norrby är ju väl insatt i problemen på avfallsområdet och därmed också klar över att det är ett antal svåra frågor som måste lösas. Sören Norrby har alldeles rätt i att regeringen behandlar avfallsoch återvinningsfrågorna på ett samlat sätt. Förslag på åtgärder kommer att presenteras då det finns beslutsunderlag.
Fru talman! Jag tackar statsrådet för svaret på min fråga. Svaret oroar mig litet grand. Det finns ett talesätt som lyder: ”Det bästa är det godas fiende.” Nu säger miljöministern att förslag till åtgärder kommer att presenteras då det finns beslutsunderlag. I en rad delfrågor finns det redan beslutsunderlag. Jag är självfallet helt på det klara med att det finns ett stort antal mycket svåra frågor att lösa, men om man samlar allt till en enda stor hög, så kan det hända att den högen växer precis som avfallsberget, så att vi aldrig kommer över den. Det finns nu en mycket stark opinion som riktar ett tryck mot oss politiker. Vi politiker har höga ambitionsnivåer i avfallsoch återvinningsfrågor. Våra ambitioner stiger också snabbt. Jag noterar att Birgitta Dahl har mycket höga ambitioner i dessa frågor. Det finns emellertid visst beslutsunderlag, och ytterligare beslutsunderlag ligger mycket nära i tiden. Enligt min uppfattning gäller det snarast att sno på, så att inte naturvårdsverkets rapport hinner bli inaktuell innan vi fattar beslut med den som underlag. Det finns en rad delfrågor som det är viktigt att lösa och som vi kan hantera delvis fristående från varandra. Jag tror t.ex. att man kan lyfta fram måloch strategifrågor och behandla dem för sig. Det skedde delvis i miljöpropositionen och när riksdagen behandlade den i våras. Man kan också stimulera näringslivet att ta nya initiativ till utvecklade återvinningssystem, förstärka lagen om kemiska produkter och snabbt ta fram nya återvinningssystem. Jag skulle vilja fråga miljöoch energiministern vilka delfrågor inom avfallsoch återvinningsområdet som hon är beredd att ge förtur.
Fru talman! Låt mig först säga till Sören Norrby att jag är uppriktigt bedrövad över att det inte var möjligt att behandla avfallsfrågorna på samma ambitiösa sätt som andra frågor i vårens proposition. Det berodde på att naturvårdsverkets utredning inte var färdig — den kom på försommaren. Jag har inte nu sagt att allt skall föras samman till en enda pott. Men vi måste försäkra oss om att de delförslag som eventuellt kan behandlas tidigare eller för sig stämmer överens med de allmänna principer som skall gälla för lagstiftning, låt mig säga återvinningssystem och annat. Om man ser på sådana frågor som den om blybatterierna, så skulle t.ex. ett införande av miljöavgifter kräva lagstiftning. Märkning kräver notifiering. Det är alltså en del sådana saker som skall skötas. Mitt svar till Sören Norrby är att om vi kommer fram till att delar kan genomföras snabbare utan att det på något sätt kommer i konflikt med helheten, så skall vi inte försena processen. Riktigt så långt har vi inte kommit än. Jag tror att Sören Norrby har respekt för att vi försöker nå bra resultat.
Fru talman! Jag har stor respekt för ambitionen att vilja ha ett bra beslutsunderlag. Men jag, som ibland har haft anledning att se dessa frågor från litet mer praktiska utgångspunkter, upplever att problemen ute i verkligheten växer därför att vi beslutsfattare inte kommer till resultat. Medan vi nu står här och pratar kasseras statistiskt sett tre gamla blybatterier, som inte går till återvinning utan hamnar ute i miljön och förorenar på olika sätt. Det finns statistik som tyder på att ungefär 1 000 batterier om dagen hamnar på fel ställe. Det finns ett färdigt delförslag som man kan ta itu med omedelbart, nämligen ett förslag om punktinsamling av sådana batterier som ligger och skräpar. Det kommer förmodligen mycket snabbt fram underlag för bedömning av återvinningssystem för PET-flaskor. Detta är alltså typexempel på frågor som man kan separatbehandla. Jag tror att vi har trycket på oss att leva upp till människors förväntningar, att leva upp till våra egna ambitioner i avfallsoch återvinningsfrågor.

Fru talman! Ivar Franzén har frågat mig om verksamheten i energirådet. Energirådet tillsattes av regeringen år 1985 med syftet att vara ett forum för bl.a. diskussioner direkt mellan regeringen och de politiska partierna i energifrågan. Rådet fick omedelbart efter Tjernobylkatastrofen regeringens uppdrag att på nytt pröva de grundläggande frågorna om kärnkraften i Sverige. I uppgiften ingick också att ingående studera möjligheterna att, om så skulle behövas, avveckla kärnkraften snabbare än vad som tidigare beslutats av riksdagen. Energirådet överlämnade i november 1986 ett mycket omfattande material i kärnkraftsfrågan till regeringen. Detta material kom att utgöra det viktigaste underlaget för de energipolitiska beslut som fattades av statsmakterna våren 1988. Under den tid som gått sedan energirådet överlämnade sitt material har dialogen på energiområdet av naturliga skäl i huvudsak förts enligt den parlamentariska ordning som gäller. Att så skulle ske var vi för övrigt överens om i energirådet.

Fru talman! Jag tackar miljöoch energiministern för svaret. Jag tar fasta på den sista meningen i svaret, som skulle kunna tolkas som att vi varit överens om att energirådets arbete var avslutat i och med att vi den 5 november 1986 lade fram rapporten avseende konsekvenser av olyckan i Tjernobyl. Det är då ganska märkligt att det för åtta nio månader sedan kom ett brev från Birgitta Dahls medarbetare, där man talade om att man hade för avsikt att sammankalla energirådet och att det fanns, som man bedömde det, meningsfulla uppgifter för rådet att resonera om. Nu är det två år sedan vi hade ett sammanträde. I dag önskar jag bara ett klart besked. Har energirådet fullgjort även sitt, som jag uppfattar det, huvuduppdrag, nämligen att vara ett råd för långsiktig energianvändning och för elproduktionsfrågor. Det uppdraget kan enligt min mening i och för sig inte tidsavgränsas till frågor kring en kärnkraftsolycka. Flera av oss som ingår i energirådet har funderat över varför brevet aldrig följdes upp med en ny kallelse. Om jag i dag får det klara, raka beskedet, att energirådet har fullgjort sina uppgifter, är det väl lika bra att miljöoch energiministern entledigar oss som ingår i rådet, så att vi slipper ha förhoppning om att vi eventuellt skulle kunna få framföra någon kanske t.o.m. förnuftig synpunkt direkt till ministern.

Fru talman! Ivar Franzén har frågat mig om de förutsättningar som gäller för regeringens uppdrag till statens energiverk att ta fram en ny elmarknadsrapport och när uppdraget skall vara slutfört. Ivar Franzéns fråga gör mig något förvånad. Ivar Franzén är ledamot i statens energiverks styrelse. Ivar Franzén borde därför känna väl till vilka uppdrag som regeringen har lämnat till energiverket. Inför den proposition till riksdagen om energipolitiken som förbereds till år 1990 arbetar regeringen nu med att ta fram ett så heltäckande underlag som möjligt. Statens energiverk har en viktig uppgift i det arbetet. Regeringen har under de senaste åren lagt flera utredningsuppdrag på statens energiverk. Verket skall bl.a. årligen redovisa utvecklingen av industriellt mottryck och kraftvärme samt redovisa elbelastningens utveckling och tillkomsten av ny kraftproduktion. Nyligen har verket fått i uppdrag att tillsammans med statens naturvårdsverk klarlägga förutsättningarna för hur en miljöanpassad svensk energiförsörjning skall utformas. I regeringskansliet pågår en översyn av vissa uppdrag till energiverket. Syftet med det nya uppdraget om ett miljöanpassat energisystem och översynen av de övriga är att anpassa uppdragen till de miljöoch energipolitiska riktlinjer som har fastställts av riksdag och regering och vidare till de bedömningar som regeringen gör av bl.a. den ekonomiska utvecklingen.

Fru talman! Jag tackar miljöoch energiministern för svaret. Det kan nog diskuteras vem som är mest överraskad i det här sammanhanget. Jag sitter i styrelsen för statens energiverk. Det är en i många avseenden intressant uppgift. Det är just därför som jag har ställt frågan. Bakgrunden är givetvis den intervju i Veckans Affärer i förra veckan där energiministern fick frågan om ministern underkände den nya elmarknadsrapporten. Svaret hade då, om ministern är rätt återgiven, följande innebörd: Rapporten skrämmer upp många aktörer och är felaktig på flera punkter. Den innehåller en rad avvikelser från de ramar riksdagen har gett och avviker dessutom från regeringens bedömningar av den ekonomiska utvecklingen. Rapporten är inte användbar i arbetet. Jag lägger den i byrålådan. Verket får göra en ny. Jag har gett mycket klara instruktioner hur verket skall arbeta i fortsättningen, säger ministern. Detta kan inte tolkas på annat sätt än att det är den ganska färska rapporten som skall göras om. Vi skall få en ny. Jag sympatiserar delvis med ministerns synpunkter att det finns uppenbara brister i rapporten. Den kunde ha belyst situationen på annat sätt. Jag är givetvis intresserad av att få veta vilka de nya instruktionerna är. Eftersom man inte på statens energiverk känner till några sådana instruktioner, måste jag fråga miljöoch energiministern direkt. Detta är alltså bakgrunden till frågan. Det är rätt rimligt att få veta om miljöoch energiministern är felciterad i Veckans Affärer. Är det inte alls fråga om att göra om eller komplettera den nuvarande elmarknadsrapporten, eller handlar det om de mer långsiktiga saker som miljöoch energiministern talade om rörande samarbetet med naturvårdsverket? Det känner jag också rätt väl till. Så kan man emellertid inte alls tolka uttalandet i Veckans Affärer. Jag tycker ändå att det vore bra att få ett klarläggande på den punkten.
Fru talman! Det uttalande som jag har gjort i Veckans Affärer överensstämmer med en rad andra uttalanden som jag har gjort både i intervjuer och i ett anförande som jag höll inför Svenska värmeverksföreningen för några veckor sedan. Det kan man få läsa. Det är riktigt att jag har underkänt den rapport som Ivar Franzén explicit tar upp, därför att den på en rad punkter avviker både från de miljöoch energipolitiska riktlinjerna och från regeringens bedömning av den ekonomiska utvecklingen så som den kommer till uttryck i både finansplan och långtidsutredning. Självfallet skall myndigheterna hålla sig till sådana utgångspunkter. Detta har jag också framhållit vid överläggningar som jag har haft med ledningen för energiverket. Detta skall prägla arbetet i fortsättningen. Inget tvivel kan råda om vad som ingår i uppdraget rörande den miljöanpassade energiförsörjningen. Det är alldeles klart vilka riktlinjer som angivits för det fortsatta arbetet. Jag tycker inte att man skall konstra till den här frågan i onödan. Det är fråga om att vi skall använda oss av energiverket liksom av statens vattenfallsverk och naturvårdsverket i vårt arbete för att genomföra de beslut som regering och riksdag har fattat.
Fru talman! Jag har ingen annan uppfattning än miljöoch energiministern, att det är viktigt att energiverket lämnar så fullödiga rapporter som möjligt. Jag delar statsrådets uppfattning att det finns vissa brister i rapporten. Såvitt jag förstår har regeringen ändå inte gett energiverket några nya direktiv att göra om den nu framlagda elmarknadsrapporten. Uppdraget innebär att verket varje år skall redovisa en elmarknadsrapport. Någon ny sådan lär vi inte få förrän om ett år. Det känns ändå som något av ett godkännande av den nu aktuella rapporten, om det inte är mer bråttom att rätta till en del felaktigheter. Jag bedömer inte saken så hårt som miljöoch energiministern, men det vore ändå bra att rätta till vissa saker. Jag vill ha ett klart svar: Har statens energiverk fått besked om att elmarknadsrapporten skall kompletteras och ändras inom en mycket snar framtid?
Fru talman! Det har verket inte fått. Tvärtom har verket fått besked om att det för närvarande är viktigare att personalen lägger ned det mesta av sitt arbete på konkreta utvecklingsinsatser för att nå resultat när det gäller att hantera de tre viktiga program som avgör om vi skall klara energiomställ ningen, nämligen forskningsprogrammet, teknikutvecklingsprogrammet och elhushållningsprogrammet. Det är det som verket skall koncentrera sina insatser på. Prognoser är trots allt teoretiska diskussioner av mindre intresse för de praktiska resultat som vi är ute efter.
Fru talman! Nu börjar vi ändå komma fram till rätt klara besked i sammanhanget. Självfallet har jag ingenting att erinra mot att verket i fortsättningen kommer att få mycket klara besked. Vi får en även från min synpunkt bredare och klarare belysning av dessa problem. Elmarknadsrapporten som inte var värd annat än att läggas i byrålådan kommer ändå att vara en officiell rapport under ett år framåt. På den punkten har inte energiministern vidtagit några åtgärder och avser inte heller att göra det. Är det rätt uppfattat?
Fru talman! Det spelar väl ingen roll vilka papper som befinner sig på cirkulation. Jag har ju sagt vid många tillfällen att materialet är ointressant att använda som underlag för beslut. Det är viktigare att koncentrera arbetet på att nå praktiska resultat.
Fru talman! Är det ändå inte att litet grand nedvärdera vår främsta myndighet på energiområdet när man säger att det egentligen inte har någon betydelse vilka papper som verket låter cirkulera. Om miljöoch energiministern anser rapporten vara felaktig på väsentliga punkter borde uppgifterna rättas till, i stället för att man skall avvakta en rapport som kommer om ett år och hoppas att den skall vara bättre.

Fru talman! Inger René har frågat mig om vilka åtgärder jag avser att vidta för att råda bot på diskrimineringen av dagbarnvårdare. Dagbarnvårdarna utför ett viktigt arbete och svarar för en betydande del av den offentliga barnomsorgen. Arbetsvillkoren för dagbarnvårdarna har successivt förbättrats. De erbjuds numera anställning i kommunen med lön och sociala förmåner enligt avtal som slutits mellan arbetsgivaren och dagbarnvårdarnas fackliga organisation. Självfallet är dagbarnvårdarna därmed förvärvsarbetande. Möjligheterna att förvärvsarbeta påverkas utan tvivel av att det finns egna små barn i familjen. Det är väl känt att föräldrar med barn i förskoleåldern ofta väljer att förkorta sin arbetstid för att få utrymme för att vara tillsammans med och vårda sina barn. Detta visar inte minst den senaste barnomsorgsundersökningen. Dagbarnvårdarens uppgift är av tradition att i sitt eget hem ta emot och Prot. 1988/89:36 vårda andra förvärvsarbetandes barn. Förekomsten av egna barn kan därvid 1 december 1988 påverka omfattningen av dagbarnvårdarens förvärvsarbete. Enligt min mening utgör detta förhållande ingen diskriminering av dagbarnvårdarna. Tvärtom ger dagbarnvårdaryrket unika möjligheter att förena förvärvsarbete och omsorg om de egna barnen.

Fru talman! Låt mig först säga att familjedaghem, som den här vårdformen officiellt kallas, har ungefär 20-åriga traditioner i den form de bedrivs i vårt land för närvarande. Inriktningen har under hela den perioden varit att personer — oftast kvinnor — tar emot andras barn för vård i det egna hemmet. Det är inget som helst tvivel om att denna yrkesform bedrivs under alldeles speciella förutsättningar. Det finns knappast någon parallell, där arbetsplatsen utgörs av det egna hemmet på det systematiska sätt som gäller just detta yrke. Då är det naturligtvis också så att en del förhållanden kring detta yrke blir annorlunda jämfört med de flesta andra yrken. Det är enligt min uppfattning naturligt att man, som nu har skett, tar ställning till hur många barn som det är lämpligt att vårda för att bibehålla kvaliteten i den vårdinsats som görs — det gäller såväl de barn som man vårdar på samhällets uppdrag mot ersättning som vården av de egna barnen. Jag har emellertid svårt att förstå att det förhållandet att man har denna unika möjlighet att kombinera en yrkesinsats som består av vård av andras barn med vård av de egna barnen skulle kunna betecknas som diskriminering, när ersättningen utformas med hänsyn till de barn man tar emot. Jag tycker tvärtom att det är en unik möjlighet man har att vårda de egna barnen i det egna hemmet och kombinera detta med ett förvärvsarbete bestående i vård av andras barn.